Herr talman! Regeringens skrivelse som nu remitteras uppfattar jag som en ny regeringsförklaring. Regeringen har ju ändrat ståndpunkt om den allra viktigaste frågan för Sverige och svenskarna, frågan om huruvida det är EG eller vi själva som skall ha beslutsrätten över vårt framtida öde. Det av riksdagen fattade beslutet 1988, enligt vilket svenskt medlemskap inte är ett mål, skall rivas upp, och regeringen vill ha ett nytt riksdagsbeslut enligt vilket ett medlemskap i EG skall vara ett mål. Jag undrar vad det beror på att socialdemokraterna har övergett den svenska modellen och nu framstår, åtminstone för mig, som helt ideologilösa? Vet socialdemokraterna att hälften av alla kvinnor i EG lever som hemmafruar och att det är genom mannens arbete som kvinnan och barnen är försäkrade t.ex. vid sjukdom. En social trygghet som bygger på att kvinnan har en man som försörjer henne, i vilket århundrade hör den hemma? Är det inte så, Jan Bergqvist -- det är ju bara han kvar, och det är vi tacksamma för -- att EG egentligen är en förlegad mansdröm? För ett tag sedan träffade jag en engagerad yrkeskvinna som heter Gunilla. Hon sade: Jag blir så trött, så utmattad och så rasande över dessa män i höga positioner, som så självsäkert yttrar sig å allas våra vägnar om hur absolut nödvändigt, livsviktigt och ofrånkomligt ett svenskt medlemskap i EG är! Detta gör de i en värld, där fortfarande ca 40 000 barn dör av svält och sjukdomar varje dag, och där ca 1 miljard människor, dvs. en femtedel av jordens befolkning, lever i absolut fattigdom, där 40 % inte har tillgång till rent vatten eller hälsovård, där vi i den rika världen roffar åt oss tre fjärdedelar av alla naturresurser. I denna värld har ett antal herrar bestämt sig för att den viktigaste och noblaste utmaningen är kampen om herraväldet över världshandeln. Detta sade Gunilla. Jag har också läst en norsk utredning Om kvinnor og EF av Else Skjönsberg, skriven på uppdrag av bl.a. Kvinneuniversitetet och Norsk kvinnesaksförening. I denna utredning konstateras att EG favoriserar de redan rika i samhället -- och det är inte EGs kvinnor. Visst kan EG också för några vara ett möjligheternas Europa som Ingvar Carlsson sade. Visst bjuder EG på stora möjligheter att få känna nya områden och länder och att hitta nya arbetsfält och en internationell arbetsgemenskap. Men i det här gränslösa EG är det utan tvivel det mest konkurrenskraftiga som vinner på det mindre konkurrenskraftigas bekostnad, och då inte minst på kvinnornas bekostnad. I den norska rapporten sägs också att medan männens arbetslöshet inte har stigit i EG som helhet sedan 1984 utan är mer präglad av fluktuationer inom industrin, så ökar kvinnornas arbetslöshetstal kontinuerligt som ett resultat av de långsiktiga strukturella förändringarna, och då särskilt i tjänstesektorn och i den offentliga sektorn. I Spanien är det så illa att 70 % av de unga kvinnorna nu är arbetslösa. Den svenska modellen, som har kännetecknats av låg arbetslöshet, pension och sjukvård till alla medborgare, kräver att vi betalar skatt som är högre än skatten inom EG-länderna. Men vi gör det därför att vi har eftersträvat social trygghet för alla och en solidarisk välfärdspolitik. Är socialdemokraterna nu beredda att offra den svenska modellen på EGs altare?

Herr talman!

Motiven för en sådan författningsberedning hämtas från en uppfattning att Sverige inte längre kan styras med de mandatperioder, det valsystem och den proportionalitet vi har, alltså inte i denna kammare för närvarande, men för övrigt, antar jag. Förslaget om en författningsberedning tyder ju på att regeringen ändå kanske inser vad klockan är slagen, att krisen inte är ekonomisk utan politisk, såsom Claes Roxbergh tidigare sade här och som miljöpartiets språkrör Margareta Gisselberg i olika artiklar har påpekat. 20 % av de svenska väljarna kan i dag inte säga vem de vill rösta på. Många ungdomar vänder politiken ryggen. Grumliga anarkistiska idéer vinner ett oroväckande gehör hos många ungdomar. Och de skulle väl litet förtjust fnittra åt oss miljöpartister med vår naiva tro att vi från denna talarstol skall kunna påverka samhället. Men besluten fattas uppenbarligen långt bort i tid och rum från dem som berörs. Vad gör då Ingvar Carlsson och regeringen åt detta? Ja, länge har man förstått att det är vajsing med delaktigheten i samhällsbygget. Bo Homberg fick på sin tid asom civilminister börja laborera med frikommuner. Och många här känner till vad som har skett med dem och vad de har lett till. Men har de lett till en fördjupad demokrati? Numera har Bengt K Å Johansson som civilminister tagit över socialdemokraternas problem med den demokratiska strukturen. Han är i full färd med att via s.k. samordnad länsförvaltning på ett exempellöst sätt förstärka statens styrning av länen och regionerna. Nu kan man faktiskt i dagens höstläge undra: Är det Holmbergs och Johanssons strukturella lekar som vägleder regeringen, eller kommer strukturrationalisten Göran Persson att ta över? Ja, den frågan hade jag inte räknat med att få svar på även om statsministern hade varit kvar i kammaren. Mot bakgrund av den passivitet inför det demokratiska politiska systemet som uppenbarligen finns, t.o.m. i denna kammare, och som på ett övertydligt sätt demonstreras av Bildts och Westerbergs frånvaro, hur kan statsministern komma på idén att i en författningsberedning laborera så att proportionaliteten i vår representativa demokrati ytterligare minskar? Om Ingvar Carlsson tummar på proportionaliteten ytterligare, då kan man inte längre tala om honom och hans regering som socialdemokratisk, möjligen specialdemokratisk. Har alltså Ingvar Carlsson verkligen för avsikt att minska proportionaliteten, som han i pressmeddelanden kring krispaketet har sagt? Då är det ju ganska fantastiskt. Jag vill avsluta med att åter påpeka att jag trivs väldigt bra med den proportionalitet som finns här i kammaren just nu, t.o.m. en grön talman.

Herr talman! Tanken med mitt inlägg var att jag skulle ställa några frågor till regeringen, som dess värre inte är representerad här nu. Jan Bergqvist kanske får ta på sig uppdraget. När man studerar den skrivelse som vi har fått på remiss i riksdagen ser man inledningsvis att regeringen oroar sig över att de offentliga utgifterna kommer att öka, beroende på att det finns automatiskt verkande regler som pressar upp kostnaderna. Bland förslagen till besparingar dyker det upp ett märkligt förslag, tycker jag, och det är att regeringen vill minska bidragen till köp av interregional tågtrafik. Detta har varit förstasidesstoff i tidningarna runt om i landet den senaste veckan. Det innebär att man nedrustar infrastrukturen i stora delar av landet. Man förvårar för företag och enskilda att ta sig fram, att välja effektiva transporter. Det är också socialt snett, eftersom de som är mest beroende av järnvägstrafiken också har sämst med pengar. Det slår undan fötterna på en del av de investeringar som föreslås på andra ställen i järnvägssystemet, för vi är beroende av ett heltäckande järnvägssystem i hela landet. Det finns alltid bandelar som är mer svaga i den meningen att det inte alltid finns tillräckligt många passagerare. Det är alltså viktigt att också de bankdelarna fungerar. Förslaget innebär vidare att regeringen öppet trotsar riksdagens beslut som fattades så sent som i våras. Då fattade vi ett beslut här att anslaget till köp av interregional persontrafik på järnvägen skall vara tvåårigt. Detta gjorde vi för att få en bättre planering, en bättre tidtabellsplanering inte minst inom järnvägstrafiken. Det går inte att hatta hit och dit, utan man måste ha en framtidsplanering. Då hade regeringen också insett det. Nu går man alltså in och ändrar och skapar naturligtvis väldigt mycket oro och osäkerhet runt om i landet. Det är inte bara just den trafik som staten köper som drabbas utan även den trafik som kommuner och landsting köper på länsjärnvägarna, som ju ofta är beroende av den trafik som staten köper. Det är ganska svårt att begripa varför detta skall in i det här krispaketet. Dessa kostnader för köp av interregional tågtrafik har inte ökat dramatiskt, egentligen inte alls. I själva verket sedan reformen 1988 har de minskat kraftigt, närmare halverats om man räknar i dagens penningvärde mot vad som gällde 1987. Det gäller anslaget till själva trafiken. Min fråga är helt enkelt: Varför har man plockat in det här? Är det möjligen så att regeringen vill passa på att i de krisstämningar som skapats av inte minst massmedierna försöka få igenom impopulära besparingsbeslut? Jag tycker att de dock är kortsiktiga besparingar. Det finns kanske en allvarligare brist i förslaget, nämligen att man överger det samhällsekonomiska synsättet när det gäller trafiken. Järnvägstrafiken betalar sina samhällsekonomiska kostnader fullt ut, även enligt kommunikationsdepartementets beräkningar. Men vi har också sett exempel på mycket snäva företagsekonomiska beräkningar, där man struntar i den samhällsekonomiska nytta som järnvägen ger. Där har man kommit fram till att den skall subventioneras, vilket samhällsekonomiskt är fel. Jag uppfattar att man tar upp förslaget nu såsom som att regeringen är på väg att överge det samhällsekonomiska synsättet på trafiken. Det vore mycket allvarligt. Det skulle snabbt leda till att vi får ökad miljöförstöring, ökad förbrukning av naturresurser och därmed också smalare ekonomisk bas att leva på i framtiden. Det finns ett annat inslag när det gäller själva investeringen i infrastrukturen. Där talar man om att koncentrera resurserna för investeringar till stora projekt. Man talar om att vi skall identifiera de större projekten och koncentrera resurserna dit. Såvitt jag begriper betyder det att man skall satsa ännu mer pengar på motorvägar och ännu mindre på det redan bristfälliga vägnätet i skogslänen. Då är min fråga till Jan Bergqvist: Är det så man menar med resonemanget om att koncentrera investeringarna på transportsektorn till större strategiska projekt?

Herr talman! Vi lever i en märklig tid, då det mesta ställs på ända. Under århundraden har vi utvecklat ett folkstyre som vi med rätta kan vara stolta över. Vi går till val, och vi röstar in de personer som skall företräda oss inom landet och i våra relationer med utlandet. På senare tid har det skett en stor förändring. Nu är det inte längre medborgarnas vilja som styr politiken i praktiken. Det är en anonym skara penningtransaktörer, som förflyttar stora kapitalmängder åt dess ägare. Förflyttningarna sker på bråkdelar av sekunder dit kapitalet kan förökas snabbast. Kapitalägarna är främst lojala mot sitt kapital. De är inte solidariska mot sitt land, mot medborgarna, framtiden och miljön. De snabba kapitalrörelserna innebär att pengar hanteras väldigt kortsiktigt. Långsiktiga investeringar som inte snabbt ger vinster göre sig inte besvär. Miljöinvesteringar tar stryk. Att det är så bekräftas av vad som har skett i Sverige och Regeringars politik bedöms nu främst beroende på vad penningmarknadens aktörer anser. Vad medborgarna tycker och tänker har helt kommit i skymundan. Vi står inför ett sammanbrott för demokratin när politiken alltmer styrs av penningmagnaterna. Denna vändning, som drabbar alla länder, har kommit smygande. För mig är det viktigt att vi värnar vår självbestämmanderätt och att medborgarna i val talar om vilken politik som faktiskt skall föras. Trots allt har vi aldrig någonsin varit så väl utbildade och kunniga att välja framtid som nu. I det skedet tar ett fåtal i kraft av sina penningmängder i praktiken över den beslutande makten i landet. Vad har detta med levande demokrati att göra?

Herr talman! Jag skall försöka att ge svar till samtliga de sex miljöpartister som har deltagit i debatten, även om jag knappast kan ge svaren inom de sex minuter som jag har till mitt förfogande i detta inlägg. Därför får jag fortsätta i replikomgången och återkomma med svaren till dem som är upptagna senare på talarlistan. Jag vill börja med att göra en kommentar till själva formen för debatten. Vi har diskuterat noggrant uppläggningen av den här partiledardebatten i dag. Vi började i onsdags i förra veckan och fortsatte i torsdags. I går var det två överläggningar mellan partigrupperna. Fyra partier var positiva till en partiledardebatt, två var starkt tveksamma, nämligen folkpartiet och moderaterna. Det huvudskäl som anfördes var att det nog inte var så stort intresse för en riksdagsdebatt om regeringens ekonomiska program. Med tanke på de enorma debattinlägg som Carl Bildt har gjort just om den här saken höjde jag på ögonbrynen. Han har gått ut i radio, TV och tidningar och sagt att regeringen bluffar, att det är politiskt oanständigt att riksdagen får vänta på skrivelsen, att KU bör se på hanteringen, och tillsammans med Bengt Westerberg har han presenterat ett regeringsprogram omfattande sex punkter. Där talas det om att det är en allvarlig ekonomisk och politisk kris. Trots detta var det inte så intressant med den här debatten, likafullt föredrar Carl Bildt att sitta i sin kammare i dag framför att sitta här i riksdagens kammare. Miljöpartiet tillstyrkte hela tiden förslaget om en partiledardebatt, men jag vill samtidigt säga att miljöpartiet inte någon gång antydde att partiet dessutom tänkte göra en massanmälan av talare till debatten. Vi hade gemensamma överläggningar om det här så sent som i går kl. 17.00. Men då hördes inte ett knäpp från miljöpartiet. Därför får ni faktiskt finna er i att ni sedan ni överraskat oss inte kan säga att regeringen sjappar och att statsministern inte vill bevärdiga miljöpartiet med inlägg, osv. Vi hade faktiskt fyra överläggningar om detta. Ni kunde ha anmält intresse tidigare och inte komma med denna överraskning nu. Tyvärr är det inte den enda gången som ni har hemfallit åt en jippoliknande politik. Nu till sakfrågorna. Ragnhild Pohanka gav en felaktig beskrivning av skattereformen och sade att den drabbade de lägre inkomsttagarna, medan det blev fördelar för de högre inkomsttagarna. Verkligheten är tvärtom att vi med skattereformen utmanar avdragsmiljonärer, nolltaxerare och skalbolagsdirektörer. Vi sänker skatten på arbete och pensioner och betalar detta bl.a. med 30 Carl Frick höll ett brandtal mot kapitalägarnas möjligheter att göra sig gällande. Jag skulle vilja fråga Ragnhild Pohanka som tog upp saken: Vill Ragnhild Pohanka verkligen förneka att Sverige till följd av skattereformen får en rättvisare skatt på arbete och kapital än något jämförbart land? Förnekar Ragnhild Pohanka detta, skulle jag vara mycket intresserad av att få veta vilket land som har kommit i närheten av denna rättvisa, alltså när det gäller att behandla arbete och kapital likvärdigt i skattehänseende. Ragnhild Pohanka sade också att det totala skyddsnätet visserligen missbrukas och det kan behöva göras ändringar. Men här, menade hon, raserar man den sociala välfärden. Denna beskrivning är helt felaktig. Ragnhild Pohanka talade om de utslagna och andra hårt drabbade. Verkligheten är ju den att med den förändring som vi nu gör beträffande sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringen tar vi bort en del av de hinder som har funnits för långtidssjukas återgång till arbetet. Det nuvarande systemet har ju fördröjt återanpassningen i arbetslivet. Det har inte varit avpassat för att gynna en snabb återgång. Dessutom går vi nu in med arbetslivsfonden och extra insatser. Vi förbättrar arbetsmiljöerna och påskyndar rehabiliteringen. Detta är en reform av utomordentligt stor betydelse för just personer som riskerar att helt och hållet bli utslagna i arbetslivet. Per Gahrton tog upp frågan om EG. Jag blev inte överraskad av att han valde detta ämne. Han ställde en konkret fråga: Vad är det som har ändrats när det gäller socialdemokratins politik? Jag gör en mera positiv bedömning i dag. Det går att få till stånd en sådan säkerhet i Europa att det kan bli möjligt att Sverige blir medlem utan att neutralitetspolitiken träds för när. Vi vet inte hur utvecklingen blir. Det är inte fråga om någon villkorslös anslutning. Vi säger nej till ett militärt samarbete, men vi gör alltså en annan bedömning. Per Gahrton ville göra gällande att det var självklart att det blev fråga om ett militärt samarbete. Vi delar inte bedömningen att det är självklart att det inom EG kommer att utvecklas ett militärt samarbete.

Herr talman! Vi ser positivt på att nolldeklarerare, skalbolag och finansbolag hålls efter. Även vi tycker att man skall ha lägre skatt på arbete än på resurser och energi. Vi ser positivt på arbetslinjen inom socialförsäkringen. Det är viktigt att man premierar arbete och hjälper människor att få arbeta när de kan eller kanske återgå till ett annat arbete efter en arbetsskada. De långa väntetiderna är ett problem. Allt det här vet Jan Bergqvist. Men den slopade värdesäkringen av pensionerna drabbar lågpensionärerna. De som har en hög ATP klarar problemet, eftersom det får en skattesänkning. Bestämmelsen om 75 % när det gäller sjukförsäkringen drabbar låginkomstagarna. De som har en högre lön klarar problemet, men de som inte har några marginaler drabbas. Bestämmelsen om 80 % för vård av sjukt barn drabbar dem som har flera barn' som är sjuka ofta. Det kan gälla öronsjuka barn, krupp-barn och diabetesbarn. Med en högre lön klaras problemet. Hela tiden gäller att de som har små marginaler inte klarar det hela, och resultatet blir att de får gå till socialvården, när det kostar några hundralappar mer i månaden. Även sjukavgifterna höjs vid besök hos läkare. Eventuellt kommer också medicinavgifterna att höjas. Allt detta drabbar inte dem som får en skattesänkning, dvs. de personer som har en inkomst på 180 000 kr. eller mer. Man kan klara sig redan när man har ca 14 500 kr. i månaden utan att det blir sämre. Men de som inga marginaler har -- delar av skattereformen betalar dessa människor -- är inte betjänta av att gå till socialnämnden och begära socialbidrag. Det är förödmjukande när vederbörande egentligen skulle kunna klara sig själva med generella bidrag som bostadsbidrag och barnbidrag. Jag vill tillägga att jag inte på något sätt har yttrat mig negativt om att socialdemokratin hade en annan företrädare i debatten än statsministern. Jag tycker att det är bra att gruppledaren är här och besvarar frågorna. Tack för ordet!

Herr talman! Det är klart, Jan Bergqvist, att jag tar upp EG-frågan, eftersom detta är den stora och övergripande fråga som kommer att betyda en omvälvning för det här landet. Enligt vårt partis interna organisation har jag också huvudansvaret för bevakningen av denna fråga. Dessutom sitter jag i utrikesutskottet. Nyss sade Jan Bergqvist att socialdemokratin gör en mer positiv bedömning när det gäller att få en ny säkerhetsordning. Det skulle kunna vara förenligt med säkerhetspolitiken att vara medlem av EG. Men vilka fakta kan man stödja sig på? Ni har ju tidigare gjort bedömningen att EG inte skulle bedriva någon gemensam utrikespolitik. Nu visar det sig att EG gör detta. Vidare har ni gjort bedömningen att EG inte skulle bedriva någon gemensam säkerhetspolitik. Nu visar det sig att EG gör det inom ramen för den politiska unionen. Det har blivit bestämt. Det skulle inte bli något bindande utrikespolitiskt samarbete. Nu blir det ett sådant. I dag gör ni bedömningen att det inte blir något militär-politiskt samarbete. I själva verket håller det redan på att växa fram ett sådant samarbete. EG-länderna har ju redan skickat trupper till Gulf-området -- även om det formellt inte har skett inom ramen för EG. Dessutom skulle jag kunna citera EGs rättschef som klart och tydligt har talat om att man inom EG-kommissionen har den uppfattningen att en stormakt inte bara kan syssla med handelspolitik och vad man för övrigt hittills sysslat med utan också med miltitärpolitik. Bedömningar kan man göra rakt ut i luften, men ni har ju hittills haft fel i era bedömningar. Era bedömningar av hur EG skulle utvecklas har genomgående varit felaktiga. Nu fortsätter EG att utvecklas i den riktning vi från miljöpartiets sida har förutspått under hela vår existens. I varje väsentlig bedömning om EGs utvecklingsriktning har vi haft rätt och ni fel. Då måste ni väl ändå ha någonting att stå på, när ni nu gör denna oerhört radikala förändring och när ni utan utredningar och debatt plötsligt meddelar riksdagen, att riksdagen skall vara så vänlig att fatta det beslut som regeringen beställt. När man då från vänsterradikalt och högerliberalt håll säger att detta i själva verket är en beställning från näringslivet, är det inte så konstigt att vi frågar, i synnerhet som vi dessutom vet att ni träffar företrädare för näringslivet i det hemliga rådet för Europafrågor. Det rådet är så hemligt att t.o.m. konstitutionsutskottet har kritiserat dess grad av hemlighetsmakeri. Jag undrar om det inte faktiskt är sant att ni i detta sammanhang har fått en beställning av näringslivet inom ramen för rådet för Europafrågor och att det är den beställningen ni nu effektuerar. Det är av ganska stor betydelse för förtroendet för demokratin i allmänhet och för socialdemokratin i synnerhet att vi får väldigt klara besked om vilken beslutsgången i verkligheten varit, Jan Bergqvist.

Herr talman! Jag vill bara helt kort ta upp frågan om debattreglerna, så att det inte kvarstår några missförstånd. Jag har många gånger i talmanskonferensen deltagit i beslut om särskilt anordnade debatter och partiledardebatter. Vi har alltid respekterat de överenskommelser som då har träffats. Någonting annat är faktiskt inte sant. Men detta är ingen särskilt anordnad debatt. Detta är inte ens någon partiledardebatt, utan det är en vanlig remissdebatt. Dessutom bestämdes det, såvitt jag kan förstå, inte förrän på det sista mötet i måndags huruvida det skulle bli en partiledardebatt med särskilt fastställd taletid eller om det skulle bli en remissdebatt. Det blev en remissdebatt. I dag har ledamöter från andra partier uttryckt sin överraskning över att man inte fått veta att det skulle bli en remissdebatt. Det tycker jag är väldigt tråkigt. I vårt parti har vi en rak och demokratisk dialog med varandra. Varje riksdagsledamot i miljöpartiet får själv avgöra om han vill delta i en debatt när reglerna det tillåter och inga andra uppgörelser har träffats. Som sagt: Detta är en remissdebatt.
Herr talman! Vad jag vänder mig mot är att vi i förra veckan hade en diskussion, där vi från de olika partiernas sida gjorde bedömningen att det inte skulle bli inlägg från några andra än partiledarna. Miljöpartiets representant sade då ingenting, och alla utgick från att det skulle bli så. Det står er självfallet fritt att anmäla tjugo deltagare i denna debatt. Men kom då inte samtidigt och anklaga andra för att ha sjappat och för att de inte bevärdigar debatten med sin närvaro. Tiger man still i fyra överläggningar, bör man sedan inte gå ut och anklaga andra för att inte vara närvarande. Ni kunde ju ha sagt någonting så sent som i går. Per Gahrton säger: Vi har helt rätt, och ni har helt fel. Med en sådan motdebattör tror jag inte att det är någon idé att fortsätta diskussionen. Vi gör de bedömningar som vi anser vara grundade på mycket noggranna genomgångar. Vi har förhoppning om att ESK-mötena om en ny säkerhetsordning i Europa skall nå framsteg. Det är på den grundvalen vi har dragit vissa slutsatser. Till Ragnhild Pohanka vill jag säga att hon i skattereformen blandar in saker som inte har med skattereformen att göra och säger att detta också blir en belastning. Vi måste reda ut vad som är det ena och vad som är det andra. Verkligheten är den att skattereformen ger en rättvisare beskattning. Genom att vi får ett nytt och bättre skattesystem lägger vi en bra grund för en solidarisk finansiering i fortsättningen av skola, pensioner och sjukvård. Herr talman! Jag hade nu tre minuter på mig att bemöta nio minuters repliker. Jag har fortfarande några av miljöpartisterna kvar att bemöta, och jag får därför återkomma senare under debatten med ett anförande.

Herr talman! Jag måste, Jan Bergqvist, upprepa att det var i måndags så sent som kl. 17.00 som det bestämdes huruvida det skulle vara en partiledardebatt med begränsning av taletiden och antalet repliker eller om det skulle vara en remissdebatt. Det beslöts då att det skulle vara en remissdebatt. Jag tycker då att det är självklart att de som deltar i debatten rättar sig efter de regler som gäller för debatten. Det blev en remissdebatt, och det kände man i regeringen till. Sedan kan det naturligtvis hända att man hade bundit sig för andra uppgifter, men inte beror det i så fall på oss att man var tvungen att gå härifrån utan det beror på att man inte tagit konsekvenserna av att det blev en remissdebatt.
Herr talman! Med den oerhört slarviga syn på demokratin här i riksdagen som Jan Bergqvist har börjar jag förstå att man också kan föra in landet i EG utan någon omfattande demokratisk debatt. Det är tyvärr illavarslande. Citatkonsten är inte heller så väl utvecklad hos Jan Bergqvist. Jag sade inte att vi har rätt -- bara framtiden kan avgöra vem som har rätt i dag. Jag sade: Vi har haft rätt hittills i alla väsentliga bedömningar om hur EG skulle utvecklas. Det är någonting som empiriskt kan ledas i bevis. Man kan gå tillbaka och se vad vi har sagt. Vi trodde att EG skulle bli en politisk union och en monetär union och att EG skulle ha ett utrikespolitiskt och säkerhetspolitiskt bindande samarbete. Det är nu sedan Rommötet under förra helgen helt klarlagt att våra bedömningar var riktiga. Man kan också leda i bevis att ni sagt tvärtom. Det är också ganska enkelt att konstatera att ni har haft fel. Ni har gjort en annan bedömning av EGs utveckling. Ni har hela tiden undeskattat de centralistiska och överstatliga inslagen. Ni har talat om EG som en mer löst sammanfogad federation och trott att sådana riktningar skulle vinna. Ja, hypotetiskt skulle de ha kunnat vinna, men de har inte vunnit. Då blir slutresultatet att era bedömningar de facto har varit felaktiga och våra bedömningar de facto korrekta. Det leder inte med nödvändighet till slutsatsen att vi måste har rätt också i dag. Men det ökar ju en liten aning sannolikheten för att vi har rätt när vi säger att vi tror att det blir en militärpolitisk union. När vi då kan hänvisa bl.a. till EG-kommissionens rättschef, har sannolikheten för att vi har mer rätt än ni ökat en aning, särskilt som ni inte kan ange ett enda sakskäl för att vi skulle ha fel i vår bedömning. Kan Jan Bergqvist peka på en enda sak som tyder på att EG inte skulle bli ett militärpolitiskt samarbetsorgan? Finns det någonting i vad ledande EG-personligheter sagt eller gjort som talar för att det är mer sannolikt att ni har rätt än att vi har det? Vad det handlar om är trovärdigheten i bedömningarna. Bedömningar rakt ut i luften kan vem som helst göra, men bedömningar som bygger på en grundlig analys är vad vi i miljöpartiet hela tiden har gjort. Dess värre, vill jag säga, har det visat sig att det är vi som har haft rätt -- perfektum, inte presens.
Herr talman! Efter kl. 17.00 i går kunde ingen anmäla sig till dagens debatt. Alltså måste det göras i dag på morgonen. Det är min kommentar till diskussionen om debattreglerna. Dessutom sade jag i mitt anförande att skattereformen påbörjade den sociala nedrustningen och att krispaketet förstärker den. Jag har alltså inte blandat ihop dessa saker, utan jag har gått vidare i bevisföringen.
Herr talman! I sitt förra inlägg förde Ragnhild Pohanka in kostnader, som hon sade, för de lågavlönade som inte har att göra med omläggningen av skattesystemet, och det vill jag påpeka. Skattereformen är bra även för lågavlönade, och man skall ha klart för sig att de som har miljoninkomster kommer att få kraftigt ökade skatter. Det pågår en beskrivning av reformen i helt annan riktning. Till Per Gahrton vill jag säga att vi faktiskt har gjort analyser inför de ESK-förhandlingar som nu kommer att genomföras. Vi har noga analyserat förutsättningarna för ESK-förhandlingarna, och på den grundvalen har vi dragit vissa slutsatser. Sedan är då Per Gahrton en absolut debattör -- han har haft rätt och vi har haft fel. Jag skulle vilja uppmana alla som är intresserade av den här frågan att studera protokollen som har förts när riksdagen har debatterat EG. Jag är säker på att de som studerar ett antal EG-debatter under de senaste åren kommer att finna att verkligheten inte är så enkel som Per Gahrton vill göra gällande. Så till Inger Schörling. Företrädare för partierna diskuterade förutsättningarna för en remissdebatt, och det gjordes då runt bordet den bedömningen att det nog inte fanns något intresse utöver en partiledaromgång. Miljöpartiets representant var närvarande och hade inget att säga i det sammanhanget. Man gjorde alltså bedömningen att det fanns intresse för en debattomgång, och från miljöpartiet antyddes inte att man i händelse det blev en remissdebatt skulle göra någon massanmälan. Ni får gärna anmäla er alla 20. Det är inte det jag vänder mig mot, utan det är mot att ni sedan kommer och säger att statsministern sjappar, att han inte bevärdigar er med det ena och det andra. Det är detta jag vill kritisera er för. Vi kommer inte, Inger Schörling, att offra den svenska modellen på EGs altare. Inger Schörling talar om ett scenario där kvinnorna i Sverige skulle pressas tillbaka till spisen. Vi kommer att fortsätta att arbeta för en bra barnomsorg för alla, utbyggda barnbidrag, föräldraförsäkring, en bra skola, osv. Jag vill påstå att vi har en vid internationell jämförelse utomordentligt bra familjepolitik, och det finns all anledning att fortsätta att utveckla den.

Herr talman! Jag är liksom Per Gahrton undrande över regeringens lappkast i Europafrågan. Det är ju ändå bara ungefär en månad sedan som regeringschefen i sin regeringsdeklaration angav att det inte var aktuellt med en svensk EG-ansökan, och det har också varit regeringens hållning länge. Om jag har förstått det rätt, hänvisar regeringen hela tiden egentligen bara till den svenska alliansfrihets och neutralitetspolitiken som hinder för ett svenskt medlemskap i EG. Man har egentligen inte velat gå in på andra frågor som säkert också är mycket intressanta t.ex.: Har folkflertalet i Sverige någon fördel av att vårt land går in i ett sådant samarbete och ger upp en stor del av sin suveränitet? Eller är det tvärtom så att folkflertalet skulle ha nackdel av det? Jag har möjligen, herr talman, spårat en anledning till att regeringen har ändrat ståndpunkt. Jag fick den aningen när jag läste ett debattinlägg av en svensk militär i Dagens Nyheter för några dagar sedan. Några av hans officerskolleger hade avslöjat att Sverige, såvitt jag kan förstå, har haft ett nära underrättelsesamarbete med USA, och han anklagade dem för förräderi. Han angav också mycket tydligt på vilka punkter det här samarbetet skulle ha ägt rum. Det var en mycket konsis lista. Jag blev väldigt förvånad över att man kan vrida på en sak som den här officeren gjorde. Om Sverige för en alliansfri politik och svenska folket rimligtvis har anledning att tro på regeringens upprepade försäkringar i det fallet, och det sedan avslöjas att åtminstone delar av den alliansfriheten har varit en bluff, kan man då som svensk officer anklaga dem som gör avslöjandet för förräderi? Om den här svenske officeren som anklagar sina kamrater för förräderi har rätt, om kamraterna på något sätt har handlat på eget bevåg och inte har regeringens och sina överordnades stöd, borde de ställas inför rätta, tycker jag. Om det skall kallas för förräderi eller inte, kan jag inte bedöma, för jag har inte den juridiska kunskapen, men på något sätt har de ändå svikit sin huvudman, det svenska folket. Om de inte har gjort det på eget bevåg, herr talman, då undrar jag vem det är som har svikit det svenska folket och gjort saker bakom dess rygg. Då måste ansvaret uppenbarligen sökas högt uppe, och jag ser fram emot att den här saken utreds. Det skulle möjligen kunna vara så att den svenska alliansfriheten faktiskt har varit bara en uppblåst förevändning för någonting och att regeringen nu plötsligt bedömer att det argumentet inte håller längre. Jag tycker att det är tråkigt att man inte ser, när man studerar på Europafrågan, att det är ett riskfyllt äventyr och att de flesta i Sverige kan ha mer att förlora än att vinna på det äventyret.

Även på den punkten viker nu regeringen tyvärr och vill använda pengarna på annat sätt. Jag hade hoppats att regeringen hade velat bygga på de handelsavtal som redan finns för industrivaror med både EFTA och EG-staterna och att utöka dem till att gälla andra länder.

Här har GATT en viktig uppgift, och den bör den svenska regeringen begära att organisationen tar tag i.
Herr talman! Om jag skulle använda miljöpartistiskt språkbruk skulle jag kunna säga att Ragnhild Pohanka nu har sjappat och inte bevärdigar oss kvarvarande med sitt intresse. Men jag förlåter henne mer än gärna och vill inte rikta någon kritik mot henne. Kjell Dahlström talade om delaktighet i den svenska demokratin -- en mycket vital framtidsfråga. Den måste utvecklas på så sätt att de politiska partiernas roll som levande folkrörelse förstärks genom att organisationer och folkrörelser i övrigt får bra arbetsmöjligheter och genom att vi lägger fler beslut närmare de människor som driver verksamheten. Utvecklingen går ju hän mot att kommuner får mer och mer att säga till om, och i kommunerna försöker man också finna former för att komma närmare människorna i besluten. I Göteborg har vi t.ex. utvecklat 21 Det där med att önska sig delaktighet, Kjell Dahlström, talar emot statens roll i sammanhanget. Så kan man naturligtvis göra, men hur var det när kommunaliseringen av skolan var aktuell? Jag såg att Claes Roxbergh lade ner sin röst vid det tillfället, men det var ju en åtgärd för att föra besluten närmare lokala politiker, skolledare, lärare och elever. Roy Ottoson sade att vi inte skall överge den samhällsekonomiska synen på trafiken. Jag håller med om det. Det är viktigt att upprätthålla trafikens merkostnadsansvar. Det är också viktigt att bygga ut den kollektiva trafiken. Vad det nu handlar om är att vi måste vara beredda att öppna nya möjligheter att finansiera en utbyggnad. Det kan ske i samarbete med företagen. Det kan också ske som i fallet med Öresundsbron, dvs. man tar ut kostnaden av bilisterna och använder sedan dessa pengar för att bygga ut västkustbanan. Det finns anledning att slå vakt om kollektivtrafiken och utveckla den. Internationalisering av kapital, Carl Frick, är en viktig och svårbemästrad fråga. Kapitalet rör sig över gränserna, och detta är svårt att kontrollera. Genom ett ökat samarbete mellan nationerna, mellan regeringar och folk, kan man få en bättre kontroll över dessa svårkontrollerade ''bläckfiskar''. Jag vill faktiskt påstå att samarbetet mellan EG-länderna kan ge betydligt bättre möjligheter för Sverige att bemästra en del av den kapitalrörelse som slinker igenom litet hur som helst i dag.

Herr talman! Det var jag som använde uttrycket att riksdagen sjappar, Jan Bergqvist. Det står jag för! Jag tycker faktiskt att det är så. Det finns 18 ministrar som skulle kunna hjälpa till att klarlägga hur man har lagt upp krispaketet. De har faktiskt en skyldighet att delta i den offentliga debatten i denna talarstol. Jag tycker att de har sjappat! Jag har all respekt för att Jan Bergqvist upprätthåller ett minimum av demokratisk anständighet i detta sammanhang. Det finns dock ytterligare 155 socialdemokratiska ledamöter i riksdagen. Vad gäller skolan, vilket Jan Bergqvist tog upp på ett väldigt påpassligt sätt, beklagar både jag och många i miljöpartiet hur denna fråga hanterades. Vi har stor sympati för kommunaliseringen. Det står nog ganska klart för Jan Bergqvist. Att döma av det sätt på vilket frågan behandlades i riksdagen, var den uppenbarligen inte tillräckligt förankrad hos människorna som berördes av förändringen. Vi är lyhörda för människorna i landet, och därför kunde vi inte ställa upp på kommunaliseringen i det läget. Tack!
Herr talman! Jan Bergqvist lyckas hitta den enda del om trafik i skrivelsen som jag inte har kritiserat, nämligen frågan om att ta fram alternativ finansiering. Vi är naturligtvis positiva till att söka nya vägar. Det är litet luddigt formulerat i skrivelsen, så det är litet svårt att angripa det direkt nu. Vad jag däremot angrep, och vilket Jan Bergqvist inte besvarade, var att man vill dra ner på anslaget till köp av interregional persontrafik på järnväg, som det så vackert heter. Jag menar att detta anslag har mycket stor betydelse regionalpolitiskt, socialt och inte minst för att man skall kunna få ett komplett järnvägstrafiksystem i hela landet. Det är en av förutsättningarna för dels en aktiv regionalpolitik, dels de investeringar som behövs och skall göras i järnvägen framöver. Om man sänker anslaget menar jag att man undergräver möjligheterna att lyckas med investeringarna i framtiden. Det är inte minst en Norrlandsfråga eftersom en stor del av dessa pengar går till just Norrlandstrafik. Det är det jag kritiserade, och det är detta som borde ha besvarats. Jag pekade t.ex. på att vårens riksdagsbeslut innebar att anslaget skulle vara oförändrat under två års tid för att man skulle kunna få riktiga planeringsförutsättningar, inte minst när det gäller att få fram en bra tidtabell och annat. Det förbigick Jan Bergqvist med tystnad. Det är beklagligt. Man får inte hatta i besluten på det sätt som man nu tydligen är beredd att göra. Mitt krav på samhällsekonomisk hänsyn gällde just hur man bedömer detta anslag. Jag pekade också på att anslaget inte har ökat, utan snarare minskat dramatiskt om man jämför med vad som anslogs till själva trafiken 1987 mot vad som görs i dag. Varför skall man skära ned på detta i regeringens paket?
Herr talman! Jag förstod av Jan Bergqvist att han var litet bekymrad över kapitalets lättrörlighet och konsekvenserna för samhället. Det som för mig var det dominerande problemet var emellertid att dessa kapitalägare och de som flyttar pengar snabbt över gränserna utgör ett grundläggande hot mot demokratin. Det är uppenbarligen de som styr länders politik, och människors bedömning om politiken över huvud taget är inte det viktiga. Det är penninghanterarnas bedömning som sätts i centrum i stället för medborgarnas bedömningar av hur regeringar beslutar. Det är en mycket märklig förändring som har skett under de senaste åren. Jag tycker den är väl värd att uppmärksamma. Det borde ju vara en skräck för varje demokrat att ett fåtal nu plötsligt rycker till sig makten på det sätt som faktiskt sker med hjälp av det överrörliga kapitalet! Jag gladde mig litet åt att Jan Bergqvist sade att det fordras samarbete för att man skall kunna komma till rätta med detta problem. Det var precis det jag efterlyste: Regeringen borde ta internationella initiativ till samarbete för att man skall komma till rätta med kapitalets överrörlighet så att demokratierna kan återupprättas och människorna åter få makt över sin vardag -- i stället för att ett fåtal penningstarka människor faktiskt bestämmer över hur vi skall ha det i vårt land och i många andra länder. Det vore glädjande om Jan Bergqvist kunde förmå regeringen att sätta i gång ett internationellt samarbete för att man skall kunna hejda överrörligheten av kapital.
Herr talman! När det gäller det privata kapital som Carl Frick talar om kan vi glädja oss åt att vi nu i Sverige får ett historiskt genombrott för kapitalbeskattning. Vi skärper under två år beskattningen av privata kapitalinkomster med 40 miljarder kronor, och i gengäld sänks skatten på arbete och pensioner. Detta visar ju att man mycket väl kan göra någonting om man driver en aktiv politik. För att man skall kunna klara den internationella rörligheten behövs det ett utvecklat samarbete mellan regeringar och fackliga organisationer. Fackföreningsrörelserna skulle behöva bli starkare på många håll. Det finns anledning att med lagar -- gärna internationellt samordnade -- ställa ökade krav på miljö, standard och uppträdande hos de företagsgrenar som finns i olika delar av världen. Jag vill återkomma till att även samarbete som sker inom EG faktiskt kan bli mycket positivt. En del av de styrningar som vi inte klarar av i dag, t.ex. skattekontrollen, kan bli effektivare om vi får ett utvidgat samarbete med EG.

Herr talman! Det är i och för sig bra att vi har försökt få till stånd det som Jan Bergqvist beskriver, men jag tror att det kommer att bli utomordentliga problem om vi i Sverige har en mycket strängare kapitalbeskattning än vad man har nere på kontinenten. Det kommer nämligen att innebära att pengarna flyttar härifrån till platser där kapitalet så att säga mår bättre, där det inte beskattas lika hårt. Jag tror att det kommer att bli fråga om en bumerangeffekt, och jag är tyvärr övertygad om att vi i Sverige kommer att få lov att ändra på kapitalbeskattningen så att den blir lik den inom EG. Detta blir nödvändigt för att undvika ett kapitalutflöde. Detta återstår emellertid att se. Eftersom Jan Bergqvist ändå är så mån om att på något sätt få hejd på den stora kapitalrörelsen, skulle jag än en gång vilja be honom att tala med regeringen för att se till att man effektiviserar detta och sätter i gång ett internationellt arbete för att få hejd på den överrörlighet som faktiskt är till skada för demokratin och människors beslutanderätt. Jag ser med utomordentlig oro på den utveckling som innebär att ett fåtal människor har en så fruktansvärt stor makt och fattar beslut över huvudet på människor i olika länder.
Herr talman! Jag har inte av Jan Bergqvist eller någon annan fått klart besked om hur man tänker sig att minska proportionaliteten. Så står det nämligen uttryckligen i de skrivelser som kommit i samband med krispaket från regeringen. Det är hårresande att man faktiskt uttryckligen talar om att minska proportionaliteten för att få något slags effektivare styrning av samhället. Proportionaliteten i det svenska valsystemet är ju grunden för att även de svaga -- och inte bara de kapitalstarka, som vi talar mycket om -- får ett inflytande. Det är demokratins, politikens och parlamentarismens kärna som man här närmar sig och tänker spränga. Jag tycker att socialdemokraterna skall vara mycket försiktiga med detta, annars är de bara ''specialdemokrater''.
Herr talman! Det är riktigt att jag inte i mitt svar till Kjell Dahlström tog upp frågan om valsystemet. Vår utgångspunkt har traditionellt varit att det nuvarande proportionella systemet har många fördelar och att man, om man kan få ett rimligt samarbete mellan partierna, kan få bra resultat och att demokratin då kan visa handlingskraft och ge ett från medborgarnas synpunkt bra resultat. Man måste också kunna se i ögonen att det kan bli partisplittring och handlingsförlamning. Och det är utomordentligt förödande för delaktigheten i demokratin. Valdeltagandet sjunker, och folk vänder sig bort från det politiska arbetet. Det är en uppgift för dem som deltar i den politiska debatten att värna om en handlingskraftig demokrati som kan slå vakt om medborgarens intressen för framtiden. Det är stora utmaningar vi står inför, stora ödesfrågor. Vi måste ha handlingskraftiga demokratier. Visar det sig att det blir en så stor partisplittring och andra problem att demokratin inte får den handlingskraft som behövs för framtiden, måste man vara beredd att i demokratins intresse diskutera om det finns andra vägar att gå för att få en större handlingskraft för framtiden. Jag tycker att Kjell Dahlström har ägnat sig åt en del orättmätiga angrepp på statsråd. Jag vill därför, nu när debatten lider mot sitt slut, konstatera att inte bara Ragnhild Pohanka utan även Per Gahrton och Inger Schörling har sjappat, trots att miljöpartiet nu inte har något riksdagsgruppsmöte, vilket alla andra partigrupper har. Ingen annan än ni kunde ju förutse att den här debatten skulle ta så lång tid.
Herr talman! När det gäller partisplittring vet vi hur det svenska politiska landskapet ser ut. Det finns sex eller sju riksdagsdugliga partier eller rörelser som borde kunna vara representerade i riksdagen. Det bör man inte tumma på genom några speciella arrangemang, höjningar av procenttrösklen till riksdagen eller vad det kan vara fråga om.

Fru talman! Gunnar Björk har frågat mig om försvarskommitténs direktiv fortfarande gäller. I försvarskommittén har förts en diskussion om att det av en rad skäl inte kan läggas fram ett förslag till ett långsiktigt försvarsbeslut nu i december 1990. Detta är beklagligt, men jag kan ha förståelse för ståndpunkten. För att i detta läge komma vidare i denna fråga har statsministern inbjudit till partiledaröverläggningar. Mitt svar på frågan är att kommitténs direktiv alltjämt gäller.
Fru talman! Jag vill tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Svaret är alltså att kommitténs direktiv fortfarande gäller. Men faktum är ändå att socialdemokraterna i kommittén uppenbarligen har gjort en ganska ovanlig förändring av tidsplanen, vilket inte rimmar särskilt väl med tidigare principer för planeringen. Detta är ytterligare bevis för regeringens oförmåga att fatta beslut om viktiga frågor. Man har också en ganska stor nota att ta ställning till under den närmaste tiden. Jag kan erinra om att endast momsbeslutet innebar ökade pålagor på 2,5--3 miljarder kronor. Att de icke-socialistiska partierna då avstod från att delta var egentligen ganska naturligt med tanke på den förändring som majoriteten ville genomföra. När det gäller de långsiktiga försvarsbesluten anser jag att det är viktigt att man ser till att man finner andra former för samråd, om nu kommittén inte kommer i gång igen. När det gäller JAS-beslutet förutsätter jag att majoriteten har samma lyhördhet mot minoriteten som när försvarsbeslutet år 1982 fattades då socialdemokraterna fick tillgång till allt material som fanns. Jag vill också erinra om det särskilda ansvar som riksdagen har givit militärledningens rådgivande nämnd när det gäller just JAS-beslutet. Jag konstaterar att försvarskommittén i praktiken har havererat, eftersom det inte längre är det organ för ömsesidigt samråd och samspråk som det skall vara. Det är naturligtvis en svår prestigeförlust för en försvarsminister, och det är i så fall ett resultat av en avsaknad av ömsesidig respekt och samförstånd när det gäller säkerhets och försvarspolitiken, vilket jag beklagar.

Fru talman! Gudrun Schyman har frågat mig om jag tänker vidta några ågärder för att förhindra att skattebetalarnas pengar används till oseriös försvarspropaganda. Bakgrunden till frågan är den annonskampanj som Sveriges centrala värnpliktsråd, SCVR, under hösten har utformat och som betalats av arméstaben. Enligt vad jag inhämtat uppvaktades chefen för armén i somras av Sveriges centrala värnpliktsråd, SCVR, som ville genomföra en kampanj för att värna om den allmänna värnplikten. Chefen för armén ansåg att en kampanj för den allmänna värnplikten var ett lämpligt led i den allmänna försvarsupplysningen. Chefen för armén beslutade därför att stödja kampanjen med en finansiering om drygt en miljon kronor. Innehållet i annonsen ansvarade emellertid Värnpliktsrådet för. Värnpliktsrådet arbetar självständigt gentemot myndigheter och organisationer med värnpliktskongressen som uppdragsgivare. Värnpliktsrådet beslutar sedan på vilket sätt olika frågor skall drivas och ansvarar inför kongressen för sina olika aktiviteter. Överbefälhavaren har regeringens uppdrag att ge Värnpliktsrådet ett visst administrativt stöd samt att hos regeringen begära de medel som behövs för att finansiera rådets verksamhet. Handlingsregler för anslagen till försvarsgrenscheferna medger inte att de betalar bidrag till Värnpliktsrådet. Chefen för armén får således inte lämna bidrag till Värnpliktsrådet för en annonskampanj oavsett dess budskap. Jag har redan haft samtal med arméchefen och jag kommer att ha samtal med överbefälhavaren och försvarsgrenscheferna om tillämpningen av gällande regler. Resultaten av dessa samtal får utvisa om ytterligare åtgärder från regeringens sida är nödvändiga.
Fru talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. Det var både innehållsrikt och upplysande. Det är alldeles uppenbart att flera höga tjänstemän inom försvaret klart har överskridit sina befogenheter. Man frågar sig naturligtvis hur detta kan komma sig, eftersom det reglemente som försvarsministern hänvisar till uppenbarligen finns. Det borde då stå klart för envar att man inte kan göra på detta sätt. En följdfråga blir då hur det faktiskt kan komma sig att detta skett. Är man så dåligt informerad om vilka regler man har att hålla sig till är detta upprörande. Jag undrar naturligtvis också hur man skall förhindra att detta upprepas. Det har ju förekommit en tidigare incident för något år sedan med en annonskampanj som var olyckligt utformad, och försvarsministern fick också då ingripa. Jag ställde även då en fråga, och vi var överens om att detta inte var särskilt lämpligt. Det verkar finnas en tendens att detta upprepar sig. Dessutom har både arméchefen och arméstabens chef gått ut offentligt i pressen och försvarat vad man gjort och också försvarat kampanjens innehåll, som försvarsministern inte alls har kommenterat här. Jag skulle gärna vilja få en kommentar från försvarsministern om innehållet och rubriken: I går var det ryssen som hotade svensk demokrati, i dag är det vi svenskar. Det är ändå arméns höga tjänstemän som har ansvaret i det här fallet. Även om Värnpliktsrådet självt har utformat annonsen, har de givit sitt benägna bistånd och haft den omdömeslösheten att de inte ens kontrollerat den. Man skulle kunna säga att det här har begåtts någon form av dubbelfel. Jag vill höra vilken kommentar försvarsministern har till detta och vad man skall göra för att rätta till förtroendet för Värnpliktsrådet efter detta utspel.
Fru talman! Detta är två olika frågor. Det första som Gudrun Schyman tog upp gällde den kampanj som ÖB stod i spetsen för. Jag vill minnas att en av rubrikerna var: Varje land har en armé, sin egen eller någon annans. Gudrun Schyman kommer säkert ihåg det svar som redovisades här i kammaren angående detta. Såvitt jag kan erinra mig har den myndigheten inte gjort något liknande på nytt. När det gäller det nu inträffade har jag här i kammaren redovisat min ståndpunkt. Det råder nog inget tvivel någonstans om vad det svaret innebär. Fru talman! Låt mig sedan säga att jag tror att Gudrun Schyman bör försöka sätta sig in i Värnpliktsrådets situation. Man känner sig där mycket tveksam till det förslag som finns från höga officerare om en värnpliktsutbildning på 2,5 månader. Denna kampanj skall ses mot bakgrund av att de värnpliktiga själva inte är övertygade om att 2,5 månader är tillräcklig utbildning för att fullgöra olika uppdrag inom försvarsmakten. Varför annonskampanjen sedan har fått denna utformning har jag redan svarat på. Jag hoppas att Gudrun Schyman och jag ändå kan säga att om de värnpliktigas organisation hyser oro inför en alltför kort utbildningstid, måste vi förstå att de värnpliktigas organisation vill ge detta till känna, men metoderna kanske inte var de allra bästa.
Fru talman! Försvarsministern och jag är överens om att metoderna inte var de allra bästa. Jag tror att dessa metoder t.o.m. har skadat intresset för att bedriva en seriös diskussion om den allmänna värnplikten. Många har uppfattat detta som mycket oseriöst och att Centrala Värnpliktsrådet är ute och driver politik på ett sätt som inte är rådets uppgift. Det handlar om en organisation som är stadd att se till de värnpliktigas intressen. Organisationen får statliga bidrag för att fullgöra sina uppgifter. Det är helt riktigt. Rådet skall verka som en intresseorganisation. Men här har rådet givit sig in på säkerhetspolitikens område, dessutom utan att ha särskilt väl underbyggda argument. Detta tillför ju inte någonting till debatten. Det är tråkigt. Jag tycker absolut att vi skall ha en seriös diskussion om den allmänna värnplikten, hur den skall utformas och framför allt vilka förändringar som krävs utifrån den nya säkerhetspolitiska situation som råder. Men det är knappast Värnpliktsrådets uppgift att föra den säkerhetspolitiska debatten.
Fru talman! Jag uppfattade inte annonskampanjen som ett inlägg i den säkerhetspolitiska debatten. Jag ser Värnpliktsrådets aktivitet på detta område riktad framför allt mot de höga officerare som har föreslagit och har talat sig varma för två och en halv månads utbildningstid. Detta kan mötas på olika sätt, och den metod som Värnpliktsrådet har valt lämnar en del övrigt att önska. Men jag känner en djup respekt när de värnpliktiga varnar för att sänka utbildningstid till två och en halv månad, och detta vill jag här ge till känna. Det överensstämmer ju också med vad riksdagen har beslutat i den här frågan. Riksdagen har uttalat sig för att det bedrivs försöksverksamhet med fem månaders utbildning.
Fru talman! Jag kan förstå försvarsministerns sympatier för Centrala Värnpliktsrådet och dess arbete, och jag delar den sympatin. Men när man använder rubriker som ''Yttre fienden ger inre samhörighet'', och ''Vad händer när den yttre fienden blir otydlig, när Berlinmuren rasat och när Värnpliktsrådet gett sig in i en säkerhetspolitisk debatt, och då måste man kunna använda sig av seriösa argument i den debatten. Jag anser att det inte är Centrala Värnpliktsrådets uppgift. Också arméstaben borde dela den åsikten, att detta är politik och politik är inte Centrala Värnpliktsrådets uppgift. Det skall man inte stödja. Jag lägger ansvaret på arméns tjänstemän som tydligen anser sig ha befogenhet att göra detta och också anser det vara riktigt. Då undrar jag: Vad är det som hindrar att de inte åter kommer att anse det vara riktigt? Jag måste säga att jag tycker att det rör sig om svåra felbedömningar av höga tjänstemän som borde ha ett större ansvar, framför allt för värnpliktsfrågan.
Fru talman! Arméstaben har icke lagt sig i texten i denna annonskampanj. Den står Värnpliktsrådet för. Arméstaben och arméchefen har handlat felaktigt när man tagit pengar från armén och lämnat till Värnpliktsrådet. Vi måste hålla i sär dessa frågor.
Fru talman! Det är bra att jag har fått reda på att de har handlat fel. När de nu handlade fel, var det synd att de inte också lade sig i texten, för då kanske skadan hade varit mindre. Vi kan kanske vara överens om att detta i alla fall är fel.
Fru talman! Det var bra att arméstaben icke lade sig i texten. Det är det goda i den här saken.
Fru talman! Detta finner jag vara ett mycket märkligt uttalande. Det måste innebära att också försvarsministern delar uppfattningen att annonsen innehållsmässigt var bra och att den på ett bra sätt har understött den seriösa debatten om värnpliktens utformning.
Fru talman! Jag ber att få hänvisa till det svar som jag här har läst upp för Gudrun Schyman.

Fru talman! Gunhild Bolander har frågat mig vilka ekonomiska styrmedel som regeringen är beredd att utnyttja för att stimulera en vindkraftsutbyggnad i privat och kooperativ form. Inom regeringskansliet förbereds efter ett omfattande utredningsarbete en energipolitisk proposition. Viktiga delar av propositionens innehåll är för närvarande föremål för överläggningar mellan regeringen och folkpartiet och centerpartiet. Jag är därför inte nu beredd att svara på Gunhild

Fru talman! Rolf L Nilson har frågat mig om regeringen avser att kräva att Saab omedelbart återbetalar villkorslånet. Företrädare för Saab-Scania har informerat mig om att varken det företaget eller Saab Automobile på grund av nuvarande marknadsläge för närvarande anser det möjligt att fatta beslut om någon nyetablering i Karlskrona. En sådan etablering ingick som ett åtagande från Saab-Scania i det avtal med staten som träffades i november. 1989 om flygplansprojektet SAAB 2000. Jag avser att inom kort ta initiativ till överläggningar med Saab-Scania om detta i enlighet med vad som har överenskommits i avtalet.

Fru talman! Jag vill tacka Rune Molin för svaret. Det var av naturliga skäl magert. Avsikten med min fråga var ju inte att beslut om indragning av detta lån skall fattas utan överläggningar med Saab Scania. Jag vill då fråga Rune Molin: Finns det enligt industriministerns bedömning några utsikter att Saab avviker från sin offentligt deklarerade avsikt att man inte tänker eller inte kan uppfylla den här delen av avtalet? Min uppfattning är att det är en klar och tydlig markering. Det är svårt att så här utifrån hitta några öppningar. Om man ser på den proposition och det betänkande som riksdagen har ställt sig bakom, är det för mig tveksamt om Saab någonsin haft verkligt seriösa avsikter att uppfylla den här delen av avtalet. Om man skulle komma fram till denna slutsats, står det klart att avtalets formulering gör det möjligt att kräva tillbaka pengarna. Jag vill då ställa ett par följdfrågor: Vad betyder ''inom kort''? Vad har industriministern i bakfickan om Saab skulle fortsätta att vägra?
Fru talman! Rolf L Nilson undrade vad jag menade med ''inom kort''. Först vill jag skaffa mig information om hur man ser på saker och ting i Blekinge, framför allt i Karlskrona. Den informationen har jag fått nu. Det innebär att vi kan börja diskutera tidpunkt för överläggningarna. Överläggningar kommer äga rum inom kort. Grunden för de överläggningarna är det avtal vi har. I det avtalet sägs att om omständigheter och förhållanden inträffar som i väsentlig mån berör Saab-Scanias möjligheter och förutsättningar att fullfölja projektet enligt projektplanen eller fullgöra sina övriga åtaganden enligt detta avtal, såsom t.ex. att avsättning ej finns för företagets produkter, skall Saab-Scania snarast anmäla detta till staten. Det har man gjort. Parterna förklarade sig beredda att i sådant fall förhandla om sådana jämkningar eller åtgärder som med hänsyn till det inträffade i möjligaste mån tillgodoser såväl Saab Scanias behov av jämkning av åtagandena som statens bevekelsegrunder för att delta i projektet. Detta är grunden för de överläggningar som jag skall uppta. Vilka preciseringar jag kommer att göra beror på diskussionerna och den inställning som Saab-Scania kommer att ha i vissa frågor. Längre är jag inte beredd att gå i dag när det gäller att svara på denna fråga.
Fru talman! Jag har noterat Rune Molins besök i Karlskrona. Det är bra att regeringen genom Rune Molin så klart ger besked om att regeringen står för sina åtaganden när det gäller Blekingepaketet. Det skall noteras. Detta är dock en sak. En annan sak är frågan vad Saab-Scania kommer att företa sig. Rune Molin har väl i likhet med mig noterat den upprördhet som har funnits både bland utredare om bilindustrins framtid och hos politiker i Blekinge över vad man uppenbart upplever som ett svek från Saab-Scania. Frågan om uppkomna händelser är intressant. De vikande marknadsandelarna och bekymren med Saab-Scanias personbilsförsäljning kan knappast ha varit okända för Saab-Scanias ledning när avtalet ingicks eller förhandlades fram.
Fru talman! Jag vet inte vad som var bekant vid det tillfället. Jag deltog inte i de överläggningarna, så jag kan inte svara på det. Jag tycker dock att det är ganska rimligt att jag direkt med Saab-Scania och inte här i kammaren tar upp de krav som vi från staten vill bevaka.
Fru talman! Jag vill ändock ställa en fråga. Finns i Rune Molins arsenal alternativet att återkalla lånet? Jag har, vilket säkert också Rune Molin har gjort, konstaterat att det finns många idéer i Blekinge om hur man skall kunna göra en satsning på utveckling av landskapet och Karlskronaregionet. Det finns också en skrivning av avtalet som säger att Saabs satsning nödvändigtvis inte behöver ske i form av en bensinmotorsfabrik utan att det kan röra sig om annan industriell verksamhet. Jag hoppas att det finns öppningar i den änden.
Den arsenal som jag har till mitt förfogande finns beskrivet i det avtal som staten har träffat.
Fru talman! Det tolkar jag som att återkallande av lånet också finns med.
Fru talman! Karl-Gösta Svenson har frågat industriministern om han omgående kommer att släppa medel i allmänna investeringsfonder och investeringsreserver fria för investeringar i Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Den 16 oktober besvarade jag en fråga av Karl Gösta Svenson om utnyttjande av investeringsfonder i Blekinge län. I det sammanhanget upplystes Karl-Gösta Svenson om att jag inom kort avsåg att ta upp frågan om en förlängning av frisläppsförordningen. Mitt svar på Karl-Gösta Svensons nya fråga är att regeringen ännu inte tagit ställning till den fortsatta frisläppspolitiken. Ett offentliggörande kommer att ske på sedvanligt sätt.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Men jag finner det märkligt att statsrådet inte har några besked att ge i denna fråga som är så viktig för länet. Av regeringens skrivelse till riksdagen angående det s.k. krispaket framgår att nyetablering och tillväxt är av stor betydelse för de mindre företagen. Man skriver att det därför är angeläget att särskild hänsyn tas till behovet av att främja de livskraftiga företagens investeringar. Vad gör regeringen för att leva upp till det här fagra talet? Hittills har man inte gjort något, enligt min mening. Man har i stället handlat tvärtom. Under tiden från 1989 och fram till september 1990 har regeringen bedrivit en småföretagarfientlig politik, åtminstone när det gäller Blekinge län. 28 företag har ansökt om att få använda sina egna investeringsfondsmedel. Det har man avslagit. 26 av dessa företag har mindre än 20 anställda. Det är anmärkningsvärt att man gör det i ett län med betydande arbetslöshet, särskilt bland ungdomar och kvinnor. Då man går mot en stigande arbetslöshet, har man från regeringens sida uppenbarligen motarbetat småföretagens möjligheter att göra nya investeringar och därmed skapa nya arbetstillfällen i länet. Jag upprepar att det rör sig om så många som 28 mindre företag i Blekinge län som har drabbats av det här. Avslutningsvis vill jag ställa följande kompletterande fråga till statsrådet. Varför har inget hänt under de tre veckor som har gått sedan jag ställde min förra fråga beträffande ett annat specifikt företag? Det är hög tid att vi får ett besked om att företagen kan få använda sina egna investeringsmedel.

Fru talman! Charlotte Cederschiöld har frågat mig varför avdrag för fackföreningsavgifter är viktigare än avdrag för barntillsynskostnader. Det huvudsakliga skälet att medge skattereduktion för fackföreningsavgifter är att skapa skattemässig jämställdhet mellan arbetsgivares och löntagares kostnader för resp. organisationsverksamhet. Enligt nuvarande regler har arbetsgivare rätt till avdrag för medlemsavgift till arbetsgivarförening. Konfliktbidrag från arbetsgivarförening är i enlighet härmed skattepliktiga. Konfliktunderstöd från fackföreningar är däremot skattefria. Därför bör inte fackföreningsavgiften vara avdragsgill i den del som avsätts till konfliktåtgärder. I arbetet med skattereformen har man utgått från att ca 70 % Enligt reglerna i kommunalskattelagen medges inte avdrag för privata levnadskostnader. Kostnader för barntillsyn anses som en privat levnadskostnad. per år och barn till 9 000 kr. fr.o.m. år 1992 höjs barnbidraget till 10 020 kr. per år. Dessutom utgår ett omfattande statligt stöd till barnomsorgen.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Det var ganska förväntat. Statsrådet undvek själva sakfrågan, nämligen prioriteringen av fack framför barn. Faktum är att socialdemokraterna har lovat bygga ut föräldraförsäkringen. Med det beslut som har fattats har väljarna svikits. Avdragsrätten för fack finns kvar och man diskuterar t.o.m. en fördubbling. Det finns tydligen pengar till det. Frågan gällde inte förhållandet mellan arbetsgivaravgiftavdraget och fackavdraget utan den socialdemokratiska värderingen att prioritera fackföreningsavdrag framför barntillsyn när det gäller nödvändiga kostnader för arbetstagarna. SAF-avdraget är inte individuellt som fackföreningsavdraget är. Det handlar om en prioritering mellan avdrag med direkt betydelse för individen. Det är inte nog med att man har prioriterat de fackliga avdragen och därmed visar människor att medlemskap i facket är mer betydelsefullt för socialdemokraterna än tillsyn av barn. Därtill har man i skatteomläggningen passat på att öka värdet av avdragen. Det har visserligen bara gjorts med 20 kr., men det är ändå tvärtemot skatteomläggningens grundprincip, som är lägre inkomstskatter och färre och minskade avdrag. När det gäller facket tillämpas tydligen andra principer. Det gäller tydligen att vissa människor är mer jämlika än andra. Den socialdemokratiska kongressen har dessutom med stor majoritet beslutat att fördubbla fackföreningsavgiften. Stödet till facket begränsar sig dock inte bara till en avdragsrätt som kostar skattebetalarna över 1 miljard och som man diskuterar att öka med ytterligare 1,5 miljard. Därtill har facket fått ett par extra miljarder enligt RRV för information om MBL, pengar som har gått till resor, konferenser och videofilmer, t.ex. Ett års skatt från 30 000 personer har använts ineffektivt och lett till onödig administration, enligt Det kostar att få valstöd från facket. Barn ger inga pengar till det socialdemokratiska partiet, men det gör fackpampar. Jag vill avsluta med en följdfråga. Varifrån avser statsrådet att ta de 1,5 miljarder det kostar att fördubbla de fackliga avdragen? Är det barnen som skall få betala? Jag vill också upprepa huvudfrågan som jag inte fick svar på: Varför är det viktigare för socialdemokraterna att satsa på fackföreningar än på barn?
Fru talman! Vi värderar avdragsrätt för fackföreningsavgifter lika högt eller lika lågt som motsvarande avdragsrätt som arbetsgivaren har för sina avgifter. När en jämförelse nu görs i frågan och i inlägget mellan å ena sidan avdrag för barntillsynskostnader och å andra sidan avdrag för fackföreningsavgifter, kan jag inte låta bli att ställa följande fråga: Varför är det bara fackföreningsavgifter som lyfts fram och inte arbetsgivaravgifter? Kan det möjligen vara så att Charlotte Cederschiöld och moderaterna vill avskaffa avdragsrätten för avgifter till fackliga organisationer men behålla den för avgifter till arbetsgivarorganisationer, dvs. att vi skall införa en diskriminering, olika behandling, som skulle gynna den ena parten i detta förhållande? Det vore intressant att få den frågan belyst. Frågan om barntillsynskostnader har jag redan svarat på, nämligen att detta aldrig har ansetts vara avdragsgilla kostnader i skattesammanhang, utan de har setts och ses som en privat levnadskostnad, och då skall någon avdragsrätt inte medges. Att vi på andra sätt hjälper barnfamiljerna är väl känt. Det sker genom mycket omfattande insatser genom barnbidragen, som kommer att höjas kraftigt nästa år och 1992, genom bidragen till barnomsorgen och genom en omfattande föräldraförsäkring. Vi har alltså valt former som vi tror är de bästa för att gynna barnen och barnfamiljerna.
Fru talman! Det handlar ju i politik hela tiden om att prioritera. Socialdemokraterna har redan prioriterat att inte bygga ut föräldraförsäkringen. Det är kanske inte den modell som vi moderater förordar i första hand, men det var den modell som socialdemokraterna lovade sina väljare. Avdragsrätten för fackföreningsavgifter finns alltså kvar, och socialdemokraterna diskuterar en fördubbling. Statsrådet har inte svarat på frågan varifrån dessa pengar skall tas, dvs. de 1,5 miljarder som en fördubbling skulle kosta. Vi moderater förordar en avdragsrätt för barntillsynskostnader. Jag undrar om inte denna politik i förlängningen leder till att socialdemokraterna gynnar män på kvinnors och barns bekostnad. Faktum är ju att avdragsrätten för barntillsynskostnader är oerhört viktig för kvinnor och barn i ett samhälle där barnomsorgen inte alls fungerar.
Fru talman! Jag fick ingen kommentar till frågan varför man skall göra skillnad mellan avgifter till fackliga organisationer och avgifter till arbetsgivarorganisationer. Hela frågan och de fortsatta kommentarerna från Charlotte Cederschiöld kan knappast tolkas på annat sätt än att vi skall behandla dessa olika, dvs. att ni är ute efter att ta bort avdragsrätten för fackföreningsavgifter men behålla den för arbetsgivaravgifter. Rätta mig om jag har fel på denna punkt, men det är svårt att tolka det på något annat sätt. Vi har sagt att utrymmet i svensk ekonomi för närvarande är noll när det gäller nya reformer. Det är därför som vi har skjutit olika reformer på framtiden. Reformer, vare sig de handlar om olika typer av avdrag i skattesystemet eller utbyggd social service, får vi genomföra när de ekonomiska resurserna för detta har skapats. Däremot har jag svårare att förstå hur man skall kunna klara de våldsamma underskott som moderaterna har i sitt förslag till skattereform och på många andra områden.
Fru talman! De socialdemokratiska kongressdeltagarna har då fått ett slags besked om att de inte skall hoppas så mycket på att de får sitt beslut effektuerat. Vad vi är ute efter är just omsorgen om barnen. Och där tycker vi att det brister. Det handlar ju om den enskilda individen och om den enskilda individens plånbok och kassa. Hur skall hon eller han få dagen, veckan eller månaden att gå ihop? Då handlar det om de pengar som människor har kvar i fickan. Om statsrådet tycker att det är svårt med min pedagogik, föreslår jag att statsrådet läser det senaste numret av LO-Tidningen, där Tommy Rörteknik i Ljusdal och hans 24 arbetskamrater och dessutom 30 000 andra metallare, har lyckats stärka sin ekonomi. De beskriver hur de gör: Genom att gå ur facket fick jag mitt bästa lönelyft på åratal. Tommy Olsson hade inte gärna med hedern i behåll
Fru talman! Det är tydligen helt omöjligt att få någon kommentar till den fråga som jag har ställt flera gånger. Finns det någon anledning att särbehandla fackliga organisationer jämfört med arbetsgivarorganisationer? Nu kom det nya antifackliga utfall från Charlotte Cederschiöld. Jag tolkar det som att moderaterna vill införa en särbehandling som innebär att ni vill ha skattefavörer för arbetsgivarna men inte för de fackliga organisationerna. Och så länge jag inte får någon korrigering på den punkten är det den slutsats jag drar. För mig är detta totalt främmande. Det är både orättvist och olikformigt i skattesammanhang. När det gäller barntillsynen låter det naturligtvis bra att medge avdrag för kostnader för denna. Men man bör då kanske även nämna att moderaterna vill avveckla samhällets stöd till den barnomsorg som vi har i dag. Det innebär ju att ett stort antal av landets kvinnor med barn skulle tvingas tillbaka in i hemmen, därför att de skulle förlora ekonomiskt på att förvärvsarbeta, såvida de inte har mycket höga inkomster. Detta är negativt inte bara för barnfamiljerna, utan det är också en stor kvinnofälla, eftersom det gör det mindre lönsamt för Sveriges kvinnor att arbeta.
Fru talman! Det handlar ju om en prioritering. Alla politiska beslut handlar om prioriteringar. Vi måste ställa frågorna: Vad har vi råd med, och vad har vi inte råd med? Hur prioriterar vi, och vad är viktigast? Det är fullständigt felaktigt att påstå att vi moderater vill avveckla samhällets stöd till barnomsorgen. Men vi har en annan modell för våra familjepolitiska åtgärder, som ger människor större frihet och inte låter pengarna gå till bara kommunala daghem. Men det är en annan fråga, som inte inbegrips i den här debatten. Men när det gäller att hjälpa till med prioriteringen vill jag återgå till Tommy Olsson. Han hade nämligen inte med hedern i behåll kunnat säga att han kliver ur betalningsansvaret för sina barn. Men han kunde komma ifrån kostnaderna för facket. Slutsatsen av detta är att utgifterna för barntillsyn inte går att komma ifrån, men utgifterna för facket går faktiskt att komma ifrån. Det borde statsrådet ta lärdom av och prioritera barnen framför facket.
Fru talman! Den svenska arbetsmarknaden bygger på ett samspel mellan två parter som vi i olika avseenden försöker behandla på ett neutralt och likaberättigat sätt. Jag konstaterar nu att Charlotte Cederschiöld har en annan uppfattning. Hon anser att det är riktigt att man tar bort avdragsrätten för medlemmar i fackliga organisationer men behåller den för medlemmar i arbetsgivarorganisationer. Vi skall alltså använda skattesystemet för att systematiskt gynna den ena parten i ett motsatsförhållande av denna art. Jag tycker att det är fullständigt oacceptabelt, och jag är förvånad över att få höra sådana åsikter framföras.
Fru talman! Då är väl statsrådet även förvånad över kvinnorna i sin egen organisation. Jag har nämligen en annan syn än dessa kvinnor på hur pengarna till barnen skall ges, vilken familjepolitik som skall föras, men vi har samma syn när det gäller prioriteringen, nämligen att det är viktigare att pengarna går till barnen och barnfamiljerna än till facket.
Fru talman! Detta var fullständigt felaktigt återgivet. Jag har inte hört någon representant för det socialdemokratiska kvinnoförbundet kräva att avdragsrätten för medlemsavgifter till fackliga organisationer skall avskaffas.
Fru talman! Vad jag talar om är fördubblingen av avdraget, det som statsrådet försöker undvika att tala om. På den socialdemokratiska kongressen fattades beslut om att avdraget för fackföreningsavgifter skulle fördubblas. Det är ju detta man kan ställa mot framtida förändringar inom barnomsorgen, och där vill vi moderater alltså ha avdragsrätt för barntillsynskostnader.
Fru talman! Jag har inte försökt undvika den frågan. Jag har redan svarat på den och sagt att reformer av olika slag får anstå till dess det skapas ekonomiskt utrymme. För närvarande har vi inget utrymme för reformer på något område.
Fru talman! Det är märkligt hur litet socialdemokraterna visste om ekonomin i den förra valrörelsen och hur väldigt mycket som har kommit fram efter det att de vunnit valet. Det kommer att stå väljarna mycket dyrt.

Fru talman! Jan Sandberg har frågat finansministern om regeringen avser att nu lägga fram förslag om att omedelbart avskaffa investeringsskatten för vissa byggnadsarbeten. Vidare har Jan Sandberg och Margó Ingvardsson utifrån ett uppmärksammat beslut av länsskattemyndigheten i Stockholms län ställt frågor om tillämpningen av lagen. Margó Ingvardsson har ställt msin fråga till bostadsministern. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågorna. Investeringsskatten på oprioriterade byggnadsarbeten gäller för arbeten som påbörjas före utgången av år 1991. Från riksdagens sida har framhållits att regeringen noga bör följa utvecklingen i de områden som berörs av skatten, så att åtgärder kan vidtas om de förhållanden som motiverar att skatten ändras. Nynäshamns kommun inte skall omfattas av investeringsskatten efter årsskiftet 1990-1991. Någon ytterligare förändring av investeringsskatten är för närvarande inte aktuell. Investeringsskatten tas ut på byggnadsarbeten som helt -- eller till övervägande del -- avser kontor eller andra oprioriterade byggnadsarbeten. Den som planerar ett byggnadsarbete kan söka förhandsbesked för att få veta om arbetet är skattepliktigt eller inte. Lagstiftningen ger däremot inte någon möjlighet till dispens från skatten. Enligt uppgift har länsskattemyndigheten i det nu aktualiserade fallet genom förhandsbesked förklarat att vissa byggnadsarbeten inte är skattepliktiga. Jag är inte beredd att kommentera myndighetens beslut närmare.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret. Beslutet om investeringsskatten tycker jag och vi moderater är en styggelse. Vi är motståndare till många sådana, så även denna. Det speciella med just investeringsskatten är att den principiellt är felaktig, den är direkt skadlig och den skapar utrymme för godtycke och är ytterligare ett exempel på regeringens Stockholmsfientlighet. Den här sektorn, trots att den tidigare var ganska fri, har blivit alltmer reglerad. Det är inte bara investeringsskatten det handlar om -- man måste ha tillstånd för att uppföra vissa byggnader i Stockholmsregionen. Det tar bort initiativlust, utveckling och som sagt skapar godtycke. Ingen skugga må falla över företaget Ericsson. Det har agerat som vilket annat företag som helst, möjligen med det undantaget att företaget tog sig tid och arbetade för att testa systemet. Andra företag tar sig inte ens den tiden utan antingen avstår helt från investeringar eller bestämmer sig för att investera direkt i ett EG-land. Jag ställde min fråga därför att jag hoppades -- jag hade faktiskt närt en tro -- att all välgrundad kritik som framförts mot just den här typen av regleringar hade fått statsrådet att inse att de måste bort. Därför är jag besviken att man inte signalerar någon ändring. Jag har undersökt en annan typ av regleringar på det här området vad gäller byggnadstillstånd för kontorsinvesteringar. Där visade det sig att i stort sett alla exportberoendeföretag som har sökt den här typen av byggnadstillstånd har fått det, medan små och medelstora företag som inte är exportberoende inte har fått det. Jag tycker att det känns mycket olustigt att man behandlar olika företag på olika sätt, dvs. att man inte anser att det finns någon likhet inför lagen. Jag vill då fråga statsrådet om han anser att det går att försvara ett regelsystem där stora exportberoende företag behandlas på ett sätt och små och medelstora företag på ett helt annat sätt.
Fru talman! Även jag tackar statsrådet för svaret. Precis som den andra frågeställaren har jag ställt min fråga utifrån ett konkret ärende, Ericssons nya huvudkontor i Kista. Det innebär givetvis inte att vi här skall diskutera just det fallet, utan jag vill diskutera principen. Jag tror inte att myndigheterna skulle ha handlat felaktigt på något sätt -- då syftar jag på länsarbetsnämnden och länsskattemyndigheten. Jag tror inte heller att man har låtit sig påverkas av Ericsson. Jag tror att det måste vara något fel i anvisningarna till myndigheterna om hur man skall tillämpa riksdagens beslut om investeringsskatten.

Jag undrar också hur det kommer att gå med fastighetsskatten i de fall där kontorsbyggen bedöms som industrifastigheter. Kommer de också att slippa fastighetsskatten? Kan det vara regeringens avsikt med investeringsskatten och fastighetsskatten?
Fru talman! Först till Jan Sandberg. Jag hörde en förintande kritik riktas mot den investeringsskatt som vi har infört. Jan Sandberg sade att den var en styggelse. Det har införts investeringsskatter tidigare i svensk historia. Jag minns mycket väl hur en sådan infördes 1977. Dåvarande ekonomiministern hette Gösta Bohman. Jag vill till den dåvarande borgerliga regeringens försvar säga att man tog bort skatten i förtid när man fann att konjunkturen försämrades kraftigt. Jag kan också säga att vi kommer att visa samma flexibilitet, och har redan visat det genom att vi har aviserat att skatten kommer att avvecklas i vissa delar av landet. Vi skall naturligtvis följa utvecklingen noga framöver. Jag vill bestämt hävda att det är riktigt att i vissa lägen tillgripa sådana här åtgärder, ibland på skattesidan, ibland på andra områden. Man måste också vara beredd att i vissa lägen göra detta selektivt, eftersom det ekonomiska läget i landet skiljer sig åt kraftigt mellan framför allt storstäderna å ena sidan och glesbygden å andra sidan. Selektiva instrument, vare sig det handlar om åtstramningar eller stimulanser, kan vara ett viktigt bidrag regionalpolitiskt för att få en jämnare fördelning av sysselsättning och ekonomiska aktiviteter över hela landet. Till Margó Ingvardsson vill jag säga att diskussionen lätt ändå halkar in på det individuella exemplet. Jag tänker inte diskutera det. Jag ser ingen anledning att nu göra några ändringar i anvisningarna, för jag anser inte att något fel har begåtts. Här liksom i andra sammanhang är det självfallet så att det måste finnas instanser som ägnar sig åt tolkningar och tillämpningar av de lagar som vi har stiftat. Ibland måste svåra avvägningar göras. Jag har ingen anledning att ifrågasätta de beslut som har fattats.
Fru talman! Jag ger mig in i den här debatten också med en allmän utgångspunkt. Vad jag kritiserar är systemet med regleringar, där investeringsskatten är en. Jag tycker att reglerna måste avskaffas därför att de ger stora negativa effekter. De skapar byråkrati. Jag var inne på den beryktade delegationen för bostadsbyggande, som bestämmer om man över huvud taget får bygga industrifastigheter. Där visade det sig att delegationen redan har hemställt hos regeringen om att undanta ungefär hälften av länets kommuner om beslutet om specialtillstånd för att uppföra kontorslokaler. Jag tycker att det vore underligt om man på ett område av en reglering undantar vissa kommuner när man i en annan reglering, som regeringen förespråkar, har ungefär samma principer för sina beslut. Vi hörde här att det finns de som har tagit bort den här typen av skatt i förtid. Då vill jag uppmana statsrådet: Ta gärna bort den här investeringsskatten också i förtid! Jag tror att alla skulle tjäna på det.
Fru talman! Statsrådet säger att det inte finns någon anledning att ge myndigheterna några nya anvisningar i och med riksdagens beslut om investeringsskatt. Men statsrådet måste väl ändå hålla med om att det måste finnas några oklarheter, om ett kontorsbygge, vilken industri det än må handla om, kan klassas som en industrifastighet och därmed slippa den 30-procentiga investeringsskatten. Om jag har förstått anvisningarna från AMS rätt delar man upp kontorsbyggen i fyra områden. Man har industri, handel, förvaltning och övriga. Är det ett kontorskomplex inom industriområdet, faller det mycket lätt inom industri och kan få en mjuk bedömning. Om det offentliga skulle bygga ett kontor förs det hela omedelbart till området förvaltning. Därmed är det helt klart för kontorsoch fastighetsskatten. Då är det väl något som är oklart i anvisningarna. Jag undrar också vilket datum anvisningarna har. Har riksdagens beslut om investeringsskatten följts? Jag fick inte heller något svar på min fråga om fastighetsskatten.
Fru talman! Först till Jan Sandberg: Jag kan säga, att om vi framöver finner att skatten skulle ha tjänat ut sitt syfte i någon del eller när det gäller alla områden där den tillämpas, kommer vi att avveckla den. För dagen ser jag ingen anledning att ändra på den ordning som gäller. Vi har fortfarande en överhettning i Stockholmsområdet, vilket motiverar den här skatten. Till Margó Ingvardsson vill jag säga att hela frågan ändå bygger på den outtalade förutsättningen att det har fattats ett felaktigt beslut. Jag accepterar inte den utgångspunkten och tänker inte gå in på det enskilda fallet. Skattemyndigheterna är inte tvungna att följa arbetsmarknadsmyndigheternas bedömningar. Dessa kan tjäna som en del av underlaget. I sista hand skall skattemyndigheten göra en egen bedömning och den kan i vissa fall avvika från arbetsmarknadsmyndigheternas. Det är ingenting konstigt med detta. Ansvaret i skattefrågor måste ligga på skattemyndigheterna.
Fru talman! Jag begärde ordet därför att jag inte fick svar på den fråga som jag ställde i mitt förra anförande. När det gäller byggnadsreglerande åtgärder, t.ex. tillstånd att få sätta i gång byggandet, tyder alla uppgifter på att man behandlar stora exportföretag på ett helt annat sätt än små och medelstora. Tycker statsrådet att det är riktigt att behandla företag på olika sätt beroende på vilken storlek de har? För min del tycker jag att detta är upprörande. Sedan till jämförelsen mellan de två regleringarna på kontorsbyggnadsområdet. Det gäller byggnadstillstånd där man nu försöker gå ifrån hälften av länets kommuner och tillåta dem att bygga fritt. Är man då inte beredd att delvis avskaffa investeringsskatten -- i varje fall som ett första steg när det gäller de här kommunerna? Är man för regleringar borde de gälla ungefär likadant överallt.
Fru talman! Jag vill upprepa att jag inte alls misstänker att myndigheterna har fattat ett felaktigt beslut. Jag har aldrig påstått något sådant, tvärtom. Jag vill inte heller som Jan Sandberg påstå att Ericsson skulle ha gjort det här för att testa lagarna. För min del tror jag att anvisningarna till myndigheterna är felaktiga. Jag vill gärna få klarlagt vilka anvisningar som skall gälla i det här fallet, så att riksdagens beslut slår igenom och tillämpas för alla som söker byggnadstillstånd i länet. Det har inte betydelse bara för investeringsskatten utan också för hur vi sedan skall kunna ta ut fastighetsskatt av företagen. Det måste ändå finnas några svagheter i reglerna, eftersom det uppstår sådana här oklarheter och det blir en diskussion om huruvida ett kontorsbygge är ett kontorsbygge eller om det kan gå in under industribyggnadsverksamhet och därmed slippa skatten.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat statsministern om han är beredd att, i solidaritet med riksdagens ledamöter, medverka till att justera statsrådens arvoden, avseende de delar som utgör Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag besvarade här i riksdagen en fråga av motsvarande innebörd den 23 oktober. Det är statsrådslönenämnden som fastställer statsrådens arvoden. Nämnden har inrättats för den uppgiften genom ett beslut av riksdagen. Regeringen varken får eller vill lägga sig i vad nämnden beslutar. 1990. Enligt vad som sagts från nämndens sida motsvarade denna höjning på ca 7,5 % i huvudsak inflationen år 1989. oktober 1989 och den 1 januari 1990. Den sammanlagda justeringen uppgår till 7,3 %. Dessa justeringar kan jämföras med att statligt anställda -- liksom anställda inom andra avtalsområden -- har fått lönehöjningar för avtalsperioden 1989--1990 på Någon kompensation till statsråden för andras löneökningar år 1990 har statsrådslönenämnden inte beslutat om. Jag vill tillägga att statsråden för sin del har förklarat att de inte önskar några höjningar i nuvarande läge.

Fru talman! Pär Granstedt har frågat mig om miljöhänsynen kommer att tillmätas en avgörande betydelse vid prövningen av den föreslagna Rödkobbsleden och om alternativa möjligheter att avlasta befintliga leder vägs in vid bedömningen.

Därmed kan jag konstatera att de frågor om miljöhänsyn och alternativ som frågeställaren tagit upp kommer att bli föremål för en ingående prövning.

Fru talman! Rolf Clarkson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av den praxis som nu tillämpas vid återkallelse av körkort. Enligt Rolf Clarkson har ökningen av körkortsåterkallelserna lett till reaktioner mot att hänsyn inte tagits till förhållandena i individuella fall. När de nya reglerna om körkortsåterkallelse infördes år 1986 innebar de en skärpning av den praxis som tidigare gällde. Fortfarande finns det emellertid, som såväl min företrädare som trafikutskottet understrukit, utrymme för att ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Frågor om körkortsåterkallelse prövas av förvaltningsdomstolarna. Att dessa vid likartade fall tillämpar en enhetlig praxis är naturligt. Domstolarna brukar emellertid ta hänsyn till behovet av körkort bl.a. när det gäller att bestämma spärrtidens längd. Hastighetsöverträdelserna är fortfarande ett allvarligt trafiksäkerhetsproblem. Jag ser för min del inte någon anledning att nu föreslå någon ändring av reglerna om körkortsåterkallelse, särskilt som körkortsutredningen Körkort 2000 enligt sina direktiv skall behandla frågan. Utredningen skall redovisa sitt arbete senast den 1
Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Detta är ju ingen okynnesfråga utan en fråga av stor tyngd, inte minst för alla dem som under senare år har fått sina körkort indragna efter hastighetsöverträdelser. Under de senaste åren har det, herr kommunikationsminister, blivit svårare att få körkort och lättare att bli av med det. Som exempel på hur mycket lättare det har blivit kan jag nämna att det 1982, före införandet av den nuvarande körkortslagen 1986, på grund av hastighetsöverträdelser drogs in 13 760 körkort. I fjol, 1989, drogs det in ungefär 31 700. Det rör sig alltså om en kraftig ökning, två till tre gånger fler körkort. Det kan inte beskrivas vad detta betyder för de människor som under längre eller kortare tid måste vara utan sina körkort. Detta är ett svårt ingrepp i deras personliga förhållanden, och risken är att de blir av med sina jobb i den mån de är beroende av körkortet för att utöva sitt yrke. När kommunikationsministern säger att detta har lett till reaktioner vill jag understryka att det inte bara är allmänheten som reagerat, utan även trafikutskottet har år efter år reagerat. I sitt i dag justerade betänkande skriver utskottet: ''Som utskottet tidigare gjort vill utskottet återigen med största skärpa framhålla att bedömningen i fråga om körkortsåterkallelse kan -- och bör -- påverkas av omständigheterna i det enskilda fallet.'' -- Kursiveringen är utskottets. Jag vädjar nu till regeringen att lägga fram förslag om ändring av den lag som gör att man partout vid en överträdelse av hastigheten med en kilometer över de tillåtna 30 blir fråntagen körkortet.
Fru talman! Jag är medveten om att antalet återkallelser har ökat. Det beror naturligtvis i första hand på att antalet överträdelser har ökat och att hastighetsöverträdelser bedöms som en allvarlig trafiksäkerhetsrisk. Enligt vad som sagts i propositionen och i andra sammanhang skall individuella hänsyn tas. Praxis visar också att domstolarna tar särskild hänsyn till dem som har behov av körkortet för sin yrkesutövning. Jag vill komplettera mitt svar med att citera vad vi skrivit i direktiven till körkortsutredningen: ''När det gäller körkortsingripanden skall kommittén överväga om det nuvarande reaktionssystemet är lämpligt eller om det finns anledning att ändra på detta. Därvid bör kommittén bl.a. överväga om de nuvarande spärrtiderna bör ändras. Vidare bör kommittén undersöka om det finns andra lämpliga sanktioner vid överträdelse av trafikregler eller när körkortsinnehavarens lämplighet som förare annars kan ifrågasättas. Särskilt bör kommittén pröva förutsättningarna för att införa krav på att körkortsåterkallelse regelsmässigt skall föranleda nytt förarprov.'' Mot denna bakgrund har jag inte ansett det motiverat att nu vidta någon åtgärd eller att göra ytterligare uttalanden. Körkortsutredningen kommer inom fem à sex månader att redovisa resultatet av sitt arbete.
Fru talman! I och för sig är detta ett steg i rätt riktning -- det skall villigt erkännas -- men det kommer i alla fall att ta sin tid. Även om körkortsutredningen blir färdig under första halvåret 1991 kommer väl inte regeringen att reagera omedelbart, och hela året kommer väl att gå med kanske 35 000 nya körkortsindragningar. Jag tycker också att domstolarna skall behandla alla lika. Men om jag nattetid kör med 121 km/tim på en motorväg i mina hemtrakter, dvs Helsingborg-- Malmö, så berövas jag körkortet. Det är endast om synnerliga skäl föreligger som jag får behålla körkortet i stället för att få en varning. Jag tycker som sagt att detta är ett fall framåt, men skyndsamhet är i allra högsta grad av nöden. Jag hoppas att kommunikationsministern efter dessa upplysningar kan överväga ett snabbare förfarande. Jag vill särskilt rikta uppmärksamheten på att vi i trafikutskottet är besvikna över att man i kommunikationsdepartementet inte läser våra betänkanden så ingående som vi hade räknat med.
Fru talman! På det sista vill jag svara att vi mycket ingående läser betänkandena. Det har bl.a. tagit sig uttryck i direktiven till körkortsutredningen, som också fått i uppdrag att arbeta skyndsamt. Tidsperspektivet är ändå ganska kort. Låt mig ändå markera att vi i långa stycken är överens när det gäller principerna om individuell prövning och beaktande av särskilda skäl. Men det förhållandet att antalet indragningar har ökat kraftigt beror på att antalet förseelser har ökat. Det får vi inte glömma i den här diskussionen. Det bästa sättet att undgå det problem som en körkortsindragning medför är att avstå från att göra överträdelser. Det tycker jag att vi också skulle kunna vara överens om.
Fru talman! Jag är helt överens med kommunikationsministern om att detta är en trafiksäkerhetsfråga, som vi inte skall ta lättsinnigt på. Men på moderat håll tycker vi att man bör beakta omständigheterna mer objektivt och ingående. I första hand bör man tillgripa varningar och utdöma böter, gärna dryga böter i en accelererande skala beroende på brottets svårighetsgrad. Men att man så prompt drar in körkortet som nu sker i det här landet tycker jag är för drastiskt. Det drabbar i många fall den enskilde alldeles för hårt, även om indragningen i andra fall kan vara högst berättigad.

Fru talman! Sten Svensson har frågat mig om jag är beredd att vidta sådana åtgärder att reglerna för byggandet av gruppbostäder för psykiskt utvecklingsstörda generellt blir mer flexibla. De särskilda omsorgerna syftar bl.a. till att utvecklingsstörda människor skall ges möjlighet att leva som andra och i gemenskap med andra. De skall också tillförsäkra utvecklingsstörda människor goda levnadsvillkor. En gruppbostad för utvecklingsstörda skiljer sig i viktiga avseenden från dem som är avsedda för äldre människor. För utvecklingsstörda innebär gruppbostaden ofta ett livslångt boende. Den bör därför utformas så att den fungerar bra under livets olika skeden. Som andra vuxna människor behöver utvecklingsstörda en bostad med olika funktioner. Den skall kunna användas både för ett avskilt privatliv och för umgänge med anhöriga och vänner. Därutöver behövs gemensamma utrymmen för att träffa personal och andra i gruppen, när den utvecklingsstörde själv så önskar. Det förutsätter att bostäderna håller en standard som överensstämmer med den som gäller för andra människor. Men det betyder inte att utformningen behöver vara densamma för alla gruppbostäder. Jag anser att det redan nu, inom ramen för det nuvarande regelsystemet, är fullt möjligt att utforma gruppbostäderna flexibelt, utifrån lokala förutsättningar och de boendes behov och önskemål. Jag vill i sammanhanget erinra om att regeringen i den proposition om reformering av äldre och handikappomsorgen som nyligen överlämnats till riksdagen föreslagit ett särkilt statligt stöd på 300
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lindqvist för svaret på min fråga. I frågan begär jag att få veta regeringens syn på behovet av att göra reglerna mer flexibla, så att det blir möjligt att i gruppboende ha fem à sex platser i stället för fyra. Bakgrunden till min fråga är att socialstyrelsen vägrat två privata vårdgivare, bl.a. en i Kammarrätten har efter besvär fastställt detta beslut. Jag finner det orimligt att inte kunna koppla fem sex lägenheter i stället för fyra. Det handlar ju också om kostnadsaspekter. Till kostnaden kommer dagvårdsverksamhet och liknande. Det är viktigt att man här bejakar, inte minst i dagens ekonomiska läge, ett privat utbud som kan komplettera det offentliga och att man gör vad man kan för att begränsa de totala kostnaderna. På så sätt får man utrymme för flera bostäder, både för äldre och för psykiskt handikappade. Jag är inte ensam om att undra över regeringens åtgärder. Ett par dagar efter det att jag ställde frågan skrev Landstingsförbundet till regeringen och upprepade tidigare ställda krav på mer flexibla normer för anordnandet av gruppbostäder för psykiskt utvecklingsstörda, och man begärde att regeringen omedelbart skulle vidta åtgärder för att rätta till det här. Vilket svar har statsrådet Lindqvist att ge till Landstingsförbundet?
Fru talman! Den skrivelsen har jag ännu inte behandlat. Svaret får vänta tills jag har sett skrivelsen. När politiker begär större flexibilitet i fråga om någonting som gäller handikappade människor, betyder det ofta att man vill sänka standarden. Det är egentligen den flexibiliteten man vill tala om, fast man vill inte säga det riktigt så hårt och brutalt som jag nu säger det. Den typen av flexibilitet är jag inte beredd att medverka till när det gäller utvecklingsstörda, av skäl som är väldigt tydliga i det svar jag har avgivit. Däremot anser jag att det inom ramen för de regler som regering och riksdag har fastställt och som gäller bostadsfinansieringsstödet finns möjligheter till flexibilitet. Man behöver inte bygga alla gruppbostäder på precis samma sätt. Den bestämmelse som Sten Svensson tar upp och som gäller antalet är uttryckt så att fyra personer är ett riktmärke. Det står inte att det är ett absolut tal. Den av Sten Svensson refererade domen känner jag inte till innehållet i och vad den grundas på. Men den proposition och de motivtexter som finns till riksdagsbeslutet om omsorgerna 1986 bygger på att fyra är ett riktmärke. Det i sin tur -- det skall jag också tillägga -- har att göra med de forskningsrön som finns kring utvecklingsstördas sätt att fungera och de praktiska kunskaper som också finns i det sammanhanget och som visar på att det är i den lilla gruppen med de få människorna som den utvecklingsstörde har möjligheter att överblicka vardagssituationerna och själv kunna kommunicera. Det blir svårare ju fler människor det är, och det är det starka skälet för att hålla nere gruppstorleken. Men, som sagt, fyra är ett riktmärke. Det står inte fyra fem eller tre fyra, utan det står just att fyra är ett riktmärke.
Fru talman! Jag vill betona att skrivelsen från Landstingsförbundet har avlåtits av en enhällig styrelse. Jag tror inte att styrelsen, med Gunnar Hofring i spetsen, är ute efter att sänka standarden på det här området, och det är inte jag heller. På den punkten är vi eniga. Däremot pekar Landstingsförbundet på att det är orimligt av socialstyrelsen att neka två privata vårdgivare, som vill skapa fem platser i stället för fyra, att göra detta. Nu vill jag veta, fru talman, om statsrådet Lindqvist personligen skulle vilja acceptera att man bygger fem platser i stället för fyra, när de lokala förhållandena talar för detta och när detta också innebär att man får en bättre ekonomi.
Fru talman! Det svar jag avgav nyss innebär att det under vissa förutsättningar är fullt möjligt att bygga med fem platser. Om de förutsättningarna föreligger i det aktuella fallet, kan jag inte bedöma här. Jag baserar mitt omdöme på att fyra är ett riktmärke, och om det skall vara någon mening med att betrakta det som ett riktmärke, måste det naturligtvis gå att bygga gruppbostäder med mer än fyra platser, precis som det kanske ibland är nödvändigt att bygga med färre platser, om det handlar om utomordentligt svårt handikappade, kanske flerhandikappade människor.
Fru talman! Om socialstyrelsen vidhåller sin uppfattning att upphöja normen till en spärr, så att det i fortsättningen inte blir fler än fyra platser, måste väl statsrådet Lindqvist ingripa och ändra på reglerna, så att man ger socialstyrelsen andra signaler. Det är ju mycket riktigt, som det påpekas i den enhälliga skrivelsen från Landstingsförbundets styrelse, angeläget att man på de platser där det finns goda lokala förutsättningar får välja flexibla lösningar.
Fru talman! Jag har lättare att diskutera antalet i en gruppbostad och ännu lättare att diskutera samlokalisering av gruppbostäder, vilket är ett annat av de krav som drivs, än att gå in i gruppbostaden och reducera ytor och utrustning eller göra andra förändringar av det slaget. Jag menar att den utvecklingstörde har behov av just utrymme och en hygglig bostadsstandard, i själva verket en lika god bostadsstandard som den Sten Svensson och jag har rätt att ställa anspråk på. I den delen finns det från min utgångspunkt ett utrymme för att resonera, men vägledande för mig kommer att vara de kunskaper vi har om utvecklingsstördas sett att fungera. Jag menar att alla har anledning att lyssna på forskare och praktiker i det sammanhanget.
Fru talman! Jag vill peka på det förhållandet att Landstingsförbundets styrelse liksom jag själv anser att man får bättre möjligheter att satsa mer på gemensamma utrymmen, kök etc., om man har flera boende än fyra. Fem till sex kan i många fall vara en lämplig form. Skall jag tolka statsrådets Lindqvists svar på mina följdfrågor så att han för sin del kan acceptera ett större antal än fyra, dvs. fem till sex, i sådana situationer där det är lämpligt, analogt med vad som nyss har sagts från Landstingsförbundets sida?

Fru talman! Ingrid Ronne-Björkqvist har frågat mig om jag har för avsikt att ge 1989 års handikapputredning tilläggsdirektiv om en översyn av situationen när det gäller stödet till föräldrar med funktionshinder. Bakgrunden till frågan är att riksdagen nyligen avslagit en motion med förslag om en sådan översyn. Riksdagen har i sammanhanget bedömt att frågan bör kunna bli föremål för behandling av 1989 års handikapputredning. Det är givetvis av stor betydelse att funktionshindrade föräldrar kan ges ett bra stöd från samhället. 1989 års handikapputredning har i huvuduppgift att bedöma hur svårt funktionshindrade i framtiden skall kunna tillförsäkras ett väl fungerande samhällsstöd. Utgångspunkten för utredningens arbete är främst de insatser som görs för handikappade inom kommunernas socialtjänst samt landstingens rehabiliteringsverksamhet. Väsentliga områden för utredningen är därmed frågor om bl.a. färdtjänst, personlig assistent och annat socialt stöd. Jag bedömer mot denna bakgrund att 1989 års handikapputredning kan behandla frågor om funktionshindrade föräldrars situation redan inom ramen för de nuvarande direktiven. Jag har därför inga planer på att lägga fram förslag om tilläggsdirektiv till handikapputredningen.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det var ju en enig riksdag som för ett par veckor sedan med anledning av en sexpartimotion uttalade att handikappade föräldrar måste få nödvändig hjälp för att kunna uppfylla sitt föräldraskap, och riksdagen utgick ifrån, liksom utskottet, att handikapputredningen kommer att behandla de här föräldrarnas behov. Vårt antagande i utskottet byggde på uppgifter som vi fick under ärendets beredning. Under kammardebatten den 17 oktober uppgav socialdemokraternas ledamot både i utskottet och i utredningen att dessa föräldrar inte skulle tas upp som en speciell grupp. I debatten sade han sedan tvärtom: deras behov skulle behandlas i utredningen. Detta är litet av dubbla budskap, och det framgår också av debattprotokollet. Det gjorde mig förvånad, och jag undersökte saken vidare. Jag har fått uppgift från utredningen om att man inte tänker ta upp de handikappades föräldrarnas speciella behov. Det ansågs inte att det ingick i direktiven. Jag håller med om att direktiven är skrivna så att man borde ta upp det. Det är så pass allmänt hållet. Nu har utredningen uppenbarligen inte för avsikt att göra det, och då behövs ett förtydligande från regeringen om man nu tycker att denna fråga borde tas upp. Det står att man kan det i svaret, men det dessa människor i så fall behöver få veta är om de bör göra det. Jag undrar om statsrådet Lindqvist är villig att vidta åtgärder så att det verkligen blir en översyn.
Fru talman! Innebörden av mitt svar är att jag bedömer det som både möjligt och viktigt att frågan tas upp. Jag menar att det kan ske inom ramen för de direktiv som handikapputredningen har fått. Det handlar egentligen om två olika typer av insatser som berör föräldrar med funktionshinder. Den ena är att föräldrarna just såsom handikappade kommer att få del av de generella åtgärder som utredningen diskuterar, exempelvis att förbättra och trygga tillgången till hemtjänst och färdtjänst på ett annorlunda sätt i framtiden än vi hittills har haft. Det innebär bl.a. för föräldrar med funktionshinder just som föräldrar en bättre tillgång till de stöd de behöver. Detta nämner jag som exempel på att de generella åtgärderna kommer att ha betydelse. Därutöver kan det finnas behov av alldeles speciella åtgärder för vissa handikappgrupper, i synnerhet när det gäller vården av mycket små barn. Jag vet att några handikapporganisationer har gjort inventeringar av problemen och har idéer om vad som borde göras. För min del tycker jag det vore mycket bra om handikapputredningen i sitt fortsatta arbete ville inhämta kunskaper om det som organisationerna har gjort för att få en del idéer om vad man ytterligare skulle kunna överväga. Utredningen har redan nu ett utomordentligt stort arbetsfält och tvingas till en del hårda prioriteringar för att komma igenom väldiga material man har på sitt bord. Detta tycker jag talar emot att ge utredningen tilläggsdirektiv. Jag pressar utredningen för att den skall hålla tidtabellen. Det är ett skäl som talar emot att i detta sena skede ge utredningen tilläggsdirektiv. Jag menar att en del arbeten också borde kunna göras specifikt för dessa grupper.
Fru talman! Det som gjorde mig oroad var just vetskapen om att utredningen var i slutet av sitt arbete. Det var därför jag kände att det var viktigt att få höra om regeringen är angelägen om att få denna utredning gjord. I direktiven lyfts stöd till barn och ungdomar fram, och där skulle det kanske helst ha stått ''frågan om stöd till barn, ungdomar och föräldrar''. För de sex partier som skrev motionen och för oss i utskottet är det en väldigt viktigt fråga. Jag hoppas åtminstone att debattprotokollet skickas till utredningen med en påstötning om att den är en sak som är så viktig att den bör ta tag i den i sista minuten innan de är klara med utredningen.

Fru talman! Pär Granstedt har frågat mig om hur lokaliseringsfrågan för en samordnad försäkringsrätt och kammarrätt skall lösas i Stockholmsområdet med hänsyn till arbetsplatsernas fördelning i regionen. 1991. Sedan dess har domstolsverket på regeringens uppdrag närmare utrett bl.a. olika organisatoriska frågor som hänger samman med beslutet. Frågan om hur samordningen mellan försäkringsrätterna och de allmänna förvaltningsdomstolarna närmare skall gå till bereds nu inom regeringskansliet. Det alternativ som vi nu arbetar med i departementet är att länsrätten skall vara första domstolsinstans i socialförsäkringsmål. Länsrättens avgörande skall kunna överklagas till kammarrätten, vars avgörande i sin tur skall överklagas till försäkringsöverdomstolen. De nuvarande försäkringsrätterna kommer med denna lösning att finnas kvar under ett övergångsskede för att nedbringa de stora balanserna av oavgjorda mål som nu finns. Det här innebär att det behövs en avsevärt mindre utbyggnad av kammarrätten i Stockholm än vad en samordning enbart med kammarrätterna skulle medföra. Personalen på försäkringsrätten i Handen kommer i största möjliga utsträckning att beredas arbete på i första hand kammarrätten i Stockholm eller på någon av de länsrätter som sorterar under kammarrätten i Stockholm. Jag har inga planer på att föreslå någon omlokalisering av dessa domstolar. Vad gäller nya arbetstillfällen i Handen som helt eller delvis skulle kunna ersätta dem som försvinner, pågår en diskussion om vilka lösningar som skulle kunna vara möjliga.

Fru talman! Birger Andersson har frågat mig hur jag ser på utvecklingen när det gäller stölder av och stölder från bilar och vilka åtgärder jag är beredd att vidta. Birger Anderssons fråga gäller ett viktigt kriminalpolitiskt problem. Biltillgrepp och tillgrepp från fordon svarade år 1989 för över 20 % Andersson redovisat i sin fråga har ökningstakten också varit hög under senare år. Självfallet är det då också viktigt att vi försöker att hitta effektiva motåtgärder. För att kunna lyckas med detta är det nödvändigt med samarbete mellan olika myndigheter, organisationer och grupper som kan bidra till arbetet. Ett sådant samarbete pågår också under beteckningen Samverkan mot brott. Det finns bl.a. en central samordningsgrupp som rikspolischefen är ordförande i. I september anordnade samordningsgruppen ett brett upplagt seminarium som behandlade den här typen av brottslighet. Under seminariet behandlades bl.a. frågan om stöldskydd i bilar och standardarbete för billarm och billås. Rikspolisstyrelsen har också tidigare publicerat en särskild rapport om åtgärder mot bilbrotten Samverkan mot brott. Rapporten innehåller en utförlig analys av brottsligheten och ett omfattande åtgärdsprogram. Här finns många goda idéer som ännu inte har förverkligats. Åtgärder för att förbättra stöldskyddet och höja upptäcktsriskerna är säkerligen de som är mest effektiva för att minska bilbrottsligheten. Eftersom Birger Andersson ställt sin fråga till mig antar jag att han också är intresserad av påföljdssidan. Jag vill då säga att de straffskalor som gäller för de aktuella brotten i och för sig är fullt tillräckliga. Det finns dock vissa ofullkomligheter av närmast teknisk art som vi arbetar med inom justitiedepartementet.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka justitieministern för svaret, som jag nog tycker är ganska allmänt hållet. Jag hade hoppats på litet mer konkreta förslag. Brottsutvecklingen när det gäller bilstölder och stölder från bilar är helt oacceptabel. Som jag ser det har vi nått en helt oacceptabel nivå. Jag har visat med statistik att nivån är alldeles för hög, och det har ju också justitieministern sagt att hon instämmer i. Nu hänvisar justitieministern till ett bilbrottsseminarium. Jag var en av dem som var med där, och tyvärr var jag väl den ende politikern från kammaren som var närvarande, trots att alla partier var inbjudna liksom även justitieministern. Där fick vi, det är riktigt, en mycket bred information. Jag vill nämna några exempel. Det är åtta gånger vanligare att bilar stjäls i Sverige än i Västtyskland, och det är fyra gånger vanligare i Sverige än i Finland. Bilstölder begås i stor utsträckning av ungdomar i åldern 14--18 år. Tillfällighetsbrotten omfattar ca 85 %. Bilar stjäls för nöjesåkning eller för tillfälligt transportbehov. Ca 10 % av alla dödsolyckor i trafiken orsakas av biltjuvar, och antalet skadade personer är mycket högt. Bilar stjäls och förs ut ur landet. Man tar dem tydligen med sig, och sedan försvinner de helt enkelt. Uppemot 15 000 bilstereoapparater stjäls per månad. Många av dessa apparater hamnar i andra länder. Det är skrämmande statistik. Jag vill sedan fråga justitieministern om något som enligt min uppfattning är extra allvarligt, nämligen att antalet uppklarade bilbrott har sjunkit under hela 80-talet. Vad vill justitieministern göra för att höja uppklarandeprocenten?
Fru talman! Birger Andersson efterlyste mera konkreta förslag. Jag vet inte vad i den uppräkning som därefter följde som innebar konkreta förslag. Jag lyssnade med stort intresse, men jag uppfattade inte något. Min uppfattning är att detta är en allvarlig fråga som kräver ett oerhört brett åtgärdsprogram. De initiativ som vi har tagit har lett till att det nu bedrivs ett arbete lokalt, regionalt och centralt för att på ett brett sätt angripa den här brottsligheten. I det arbetet finns en mängd konkreta förslag som förhoppningsvis så småningom också kommer att leda till att den dystra statistiken vänder nedåt. Låt mig t.ex. peka på en intressant frågeställning, som jag vet att många av dem som arbetar med dessa frågor intresserar sig för och som kan leda till förändringar även i Sverige. Västtyskland har på detta område inte haft samma negativa utveckling som vi. Kan detta möjligtvis ha ett samband med att man där införde tvingande lagstiftning när det gäller billås? Det kan nämligen avläsas i den västtyska statistiken att det hade en påtaglig effekt. Det är i fråga om den typen av överväganden som vi har anledning att gå vidare. De som arbetar med de här frågorna kommer, till skillnad från Birger Andersson, säkerligen att lägga fram konkreta förslag även till lagändringar som kan vara nödvändiga i det här sammanhanget. Antalet uppklarade brott är lågt, oacceptabelt lågt, och det sjunker. Jag tror dess värre inte att vi kan höja denna siffra genom lagstiftningsåtgärder, utan det kan ske genom effektiva insatser från polisens sida.
Fru talman! Jag vill när det gäller antalet uppklarade biltillgrepp nämna ett par siffror ur Rättsstatistisk årsbok. Antalet uppklarade biltillgrepp 1989 var 12 %. När det gäller stöld från motordrivet fortskaffningsmedel, dvs. i allmänhet bilar, var det 3 %. Det är enligt min uppfattning en skrämmande låg uppklarandeprocent, och den har också sjunkit ganska kraftigt under hela 80-talet. Jag hoppas att justitieministern tar den centrala samordningsgruppens funderingar på verkligt allvar. Vad gäller påföljden säger justitieministern att vi har fullt tillräckliga straffskalor, och det är möjligt.

Fru talman! Jag kan försäkra Birger Andersson att vi i justitiedepartementet kommer att ta förslag från den centrala gruppen på största allvar. Jag hoppas att Birger Andersson också kan komma med något konkret förslag till åtgärder som jag kan vidta. Jag skall gärna effektuera dem. Frågan om godtrosförvärv är kopplad till frågan om häleri. Det är onekligen så att brotten antagligen skulle minska i omfattning om det inte fanns några som köpte de stulna bilarna. Men de skulle inte minska i så stor omfattning, eftersom närmare 95 % av de bilar som stjäls också återfinns. Det är alltså en ganska liten andel som säljs vidare. Där finns antagligen en del av den organiserade brottsligheten, och det är en allvarlig brottslighet, som måste angripas. I fråga om häleribestämmelserna genomförde vi nyligen en ändring för att så att säga effektivisera angreppet från det hållet. Vi skärpte kraven på dem som köper varor när det finns en risk för att det är fråga om stöldgods.
Fru talman! Jag tackar för möjligheterna att få lämna en åtgärdsförslagslista till justitieministern. Det gör jag gärna. Jag vill nämna ytterligare några saker. Jag har ju redan nämnt den låga uppklarandeprocenten. Vi bör alltså ha en effektivare brottsbekämpning, och vi måste ställa högre krav på biltillverkarna. Vi måste, som jag ser det, skärpa lagen om godtrosförvärv. Jag skulle också kunna räkna upp ganska många andra saker. Jag vill speciellt tacka justitieministern för att justitieministern liksom jag har klart för sig allvaret i den här frågan. Då finns det goda förhoppningar om att justitieministern skyndar på detta så att det verkligen vidtas åtgärder för att dels höja uppklarandeprocenten, dels minska antalet brott. Detta antal är högre än 20 %. Det står i svaret att antalet är över 20 %, men det vore kanske lika riktigt att säga att siffran ligger över 30 %. Så hög är faktiskt siffran.
Fru talman! Jag måste dock ställa frågan till Birger Andersson: Vad är det jag skall skynda på?
Fru talman! Jag har redan nämnt några saker. Det kanske behövs bättre resurser till exempelvis polis och tull. Vi har ju genom siffrorna i Rättsstatistisk årsbok kommit underfund med att uppklarandeprocenten var skrämmande låg. 1980 1989. Vi kan väl inte acceptera en sådan utveckling. Eller menar verkligen justitieministern det?
Fru talman! Jag noterar att det alltså inte var någonting som jag i min egenskap av justitieminister skulle skynda på.
Fru talman! Jag hoppas givetvis att justitieministern, som nu för den här diskussionen med mig, har möjlighet att informera övriga statsråd så att hela regeringen tillsammans kan göra en insats. Det kanske finns förhoppningar om att detta kan visa sig i den budgetproposition som läggs fram i januari.

Fru talman! Ragnhild Pohanka har frågat mig om det är sant att man inte längre beviljar schablonbidrag för vinterkläder till alla asylsökande och i så fall varför. Jag vill inledningsvis säga att det aldrig har varit meningen att det schablonmässigt skulle utgå något bidrag till vinterkläder till asylsökande. Sådant bidrag kan däremot ingå i de särskilda bidrag som invandrarverket, enligt lagen om bistånd åt asylsökande, kan bevilja en utlänning som har behov men saknar egna medel. Invandrarverket har härvidlag haft vissa riktpunkter för vad som maximalt bör utgå i bidrag till vinterkläder. Dessa maximibelopp har alltså inte haft karaktär av schablonbidrag. Enligt vad jag erfarit har invandrarverket för avsikt att i sina riktlinjer ta bort dessa maximibelopp. Utgångspunkten är att en individuell prövning skall göras i varje enskilt ärende. Svaret på Ragnhild Pohankas fråga är alltså att asylsökande som efter en individuell prövning har behov av vinterkläder och inte själva har pengar att köpa för även fortsättningsvis kommer att erhålla nödvändiga bidrag till vinterkläder.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Jag har fått uppgifter från invandrarverkets flykting och invandraravdelning om att flyktingar inte skall kunna få vinterkläder två år i följd. Det är ju sorgligt nog så att en del flyktingar får vänta på asyl längre tid än ett år. De kan få uppleva två höstar här. Man har sagt att dessa flyktingar inte skall få några pengar och att de i stället skall spara av sitt dagbidrag på 27 kr. Jag kan inte förstå hur man skall kunna spara till vinterkläder med 27 kr. per dag och att begreppet vinterkläder inte längre finns. Kan det vara rimligt? Detta har chefen för en asylförläggning sagt.
Fru talman! Jag anser i och för sig att jag redan har svarat på frågan. Det sker en behovsprövning, men det kan självfallet uppstå en sådan situation att man fått vinterkläder förra vintern som även går att använda denna vinter.
Fru talman! Självfallet kan de gå att använda om det är fråga om vuxna människor. Men när det gäller barn kan dessa ha vuxit ur kläderna och inte ha någon möjlighet att använda dem. Jag är tacksam för svaret. Det låter mer hoppfullt än hur verkligheten har sett ut på en del flyktingförläggningar. Detta svar skall jag vidarebefordra så att dessa människor får vinterkläder efter behov.

Fru talman! Göran Ericsson har frågat statsrådet Maj-Lis Lööw om vilken myndighet som är ansvarig för den projektverksamhet som under år 1990 startat i ett antal landsting för att ge flyktingar med utländsk sjukvårdsutbildning möjligheter till svensk legitimation samt vilka åtgärder statsrådet avser att vidta så att verksamheten kan permanentas till gagn inte minst för landsting med låg läkartäthet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Det är socialstyrelsen som svarar för de vårdyrkesgrupper som omfattas av bestämmelser om legitimation. Styrelsen skall bedöma berörda invandrares utbildnings och yrkesbakgrund och föreskriva erforderlig komplettering för svensk legitimation. Den projektverksamhet som Göran Ericsson frågar om startade redan år 1988 i Östergötlands län. Under de två senaste åren har därefter ett tiotal projekt påbörjats i olika delar av landet i syfte att underlätta och förkorta vägen till arbete och legitimation för flyktingar och invandrare med medicinsk högskoleutbildning. Sammanlagt 260 personer deltar i eller har genomfört utbildningen i dessa projekt. Projekten som vilar på ett samarbete mellan länsarbetsnämnd och sjukvårdshuvudman innehåller anpassade utbildningar i svenska språket, praktik samt kompletterande medicinsk utbildning. Deltagarna skall efter genomförd utbildning avlägga språkprov och prov i författningskunskap på sjukvårdsområdet samt genomgå en såväl teoretisk som praktisk kompetensbedömning. 5 psykologer med utomnordisk utbildning. Dessa siffror kan tyckas vara relativt låga, men skall ses mot bakgrund av att resultaten av projektverksamheten ännu inte har slagit igenom fullt ut samt att tillgängliga resurser i vissa fall satt gränser för kursutbud och genomströmningstakt. För närvarande pågår en utvärdering, som beräknas vara klar vid årsskiftet 1990-1991, av de erfarenheter som vunnits av verksamheten hittills. Avsikten med utvärderingen, som initierats av Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, socialstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen och statens invandrarverk, är att få kunskaper om hur projekten initierats, förankrats och genomförts lokalt. Dessutom förväntas utvärderingen ge ett underlag för att bedöma om metoden kan utvecklas inom andra yrkesområden och hur ansvarsfördelningen i så fall bör se ut.

Fru talman! Elver Jonsson har frågat mig när regeringen avser att lägga fram förslag om en förändrad egenavgift i arbetslöshetsförsäkringen. bil. 1) angav regeringen därefter ett handlingsprogram i tio punkter för att komma till rätta med den överhettade ekonomin. Under punkten åtta i handlingsprogrammet finns åtgärder för att dämpa den privata konsumtionen. Där angavs att, som ett led i finansieringen av arbetslöshetsförsäkringssystemet, egenavgiften, dvs. den del av medlemsavgiften som skall bidra till finansieringen av just arbetslöshetsförsäkringen, borde höjas. Det slås fast att avgifternas andel av finansieringen bör öka från 5 % till 10 %. Utformningen och konsekvenserna av en höjning av egenavgiften visade sig emellertid mer komplicerade än vad som angavs i kompletteringspropositionen. Efter kontakter med folkpartiet blev det klart att det var nödvändigt att närmare utreda saken. Det gällde inte bara att utreda formerna för en höjning av egenavgiften utan också analysera konsekvenserna av en sådan höjning. Jag kan nu meddela Elver Jonsson att jag inom de närmaste dagarna har för avsikt att föreslå regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppgift att bl.a. analysera konsekvenserna av och föreslå formerna för en höjning av egenavgiften i arbetslöshetsförsäkringen. Jag vill också avslutningsvis meddela Elver Jonsson att jag i alla dessa delar har samrått med folkpartiet.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Min fråga var närmast en efterlysning. Det har, precis som arbetsmarknadsministern säger, träffats en överenskommelse som fastlagts av riksdagen. Sedan har det gått nästan ett halvår och ingenting har hänt. Nu säger Mona Sahlin att detta inte är så enkelt, och det är naturligtvis riktigt. Frågan behöver både analyseras och utredas. Men jag tycker att det är märkligt att regeringen har väntat i flera månader med att sätta i gång ett arbete. Nu kan man ju inte, fru talman, iscensätta någonting om det inte görs ett utredningsarbete som kan vara färdigt före årsskiftet, och det skulle förvåna mig. Den överenskommelse som har träffats är bra. Inom parentes sagt blir de uppgörelser som regeringen träffar med folkpartiet i regel bra. Men det räcker inte att göra upp och säga: Nu har vi samrått och är överens. Det är handling som efterlyses. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern: När vi nu är överens om vad som i sak bör göras och vad detta bör leda fram till, kan man då förvänta sig att regeringen i sina direktiv också anger att ett förslag skall komma fram mycket snabbt? Vi har ju tappat flera månader. Det skulle vara välgörande om arbetsmarknadsministern kunde komplettera med löftet att hålla högsta möjliga fart inte bara in i riksdagens kammare utan också i regeringsarbetet.
Fru talman! Socialdemokraterna brukar stå för sina överenskommelser. Det skall vi självfallet göra också i detta fall. Jag vill betona att det var mycket viktigt både för oss och folkpartiet att detta förslag var ett led i en ekonomisk åtstramning. Det handlade om att få ner den privata konsumtionen. Det är därför mycket viktigt att höjningen utformas så att det är den enskildes avgift som höjs. Det var detta som visade sig mer komplicerat. Om man nu genomförde en höjning rakt av skulle det snarare bli de fackliga organisationernas kassor som dränerades genom denna åtstramning och icke den enskilde. Vi har varit överens om att hitta en smidig väg att genomföra detta. Jag kan lova att de utredningar som jag tillsätter, och så också denna, kommer att arbeta så skyndsamt och effektivt som kan krävas.
Fru talman! Jag är tacksam för den kompletteringen, och jag tar Mona Sahlin på orden. Jag har svårt att se vad den nuvarande arbetsmarknadsministern inte skulle ha uppfyllt när det gäller löften. Problemet har varit att det funnits gamla försummelser och försyndelser. Socialdemokraterna lättade i opposition från verkligheten och kom med en överbudspolitik, som lade grunden för väldigt många av de svåra problem som vi har i dag. Därför är tillnyktringen hos regeringen på dessa punkter välgörande, och det är bra att Mona Sahlin vill ta sig an dessa frågor och sätta högsta fart framåt. Detta är en angelägen förändring och dessutom en förbättring också för arbetstagarna. Jag vill önska lycka till så att vi snabbt får ett förslag framlagt här i riksdagen.
Fru talman! Vi skall väl inte analysera hela den förda politiken i den här debatten. Jag önskar också folkpartiet tillnyktring när det gäller att välja partner i överenskommelser. Jag hoppas att de mycket framgångsrika åtgärder som vi vidtog i våras dels skall fullföljas, dels skall få effekt. Jag hoppas också att det betyder att ni kan överväga samarbetspartner även när det gäller andra frågor än den här.
Fru talman! Jag vill inte undanhålla att jag gärna ser uppgörelser mellan skilda partier. Det viktiga är resultatet, arbetsmarknadsministern, och resultatet i våras för de ekonomisk-politiska åtgärder som folkpartiet och regeringen kom överens om blev gott. Vi kan gärna fortsätta att träffa överenskommelser, men vi skall inte i förväg döma ut sällskapet, utan det gäller att se till vad riksdagen kan åstadkomma till fördel för arbetstagare och för hela arbetsmarknaden. Får vi inte en god samhällsekonomi, blir det mycket bekymmersamt på arbetsmarknaden. Så här långt är vi överens och jag vill återigen säga att det är mycket angeläget att förslaget kommer snabbt.